Herr talman! Det är en allmänt accepterad princip att varje bransch inom näringslivet skall bära sina kostnader, även för de risker verksamheten innebär. I vårt land har vi emellertid en industri som helt avviker från denna princip, nämligen kärnkraftsindustrin. Denna behöver endast svara för en ringa del av de risker den kan medföra. Sedan 1983 har kärnkraftverkens ägare skyldighet att teckna ansvarsförsäkring som svarar mot skador för upp till 500 milj.kr. Att detta är ett synnerligen litet belopp i dessa sammanhang ser vi av att Tjernobylolyckan orsakade skador som uppskattas till ca 80 000 miljoner svenska kronor. Vi behandlar nu kärnkraftverkens ägares ansvarighet med anledning av en proposition där gränsen föreslås att höjas från 500 till 800 milj.kr. Innan jag går in på en bedömning av denna, särskilt om man tar hänsyn till inflationen, ringa höjning, vill jag kort ange något om grunderna för ansvaret. Internationella bestämmelser om ansvarighet för skador som orsakats av kärnkraftsolyckor finns enligt Pariskonventionen och en tilläggskonvention som de västeuropeiska länderna anslutit sig till. Dessutom har tilläggsprotokoll antagits men ej trätt i kraft. Ersättningssystemet verkar i flera steg. Anläggningsinnehavarens ansvar utgör första steget och uppgår i vårt land, som nämnts, till 500 milj.kr. I det andra steget är det den stat inom vilken anläggningen ligger som har ansvaret. I det tredje steget är ansvaret gemensamt för konventionsstaterna. Här är ansvarsgränsen 975 milj.kr. Utöver de ersättningsregler som föranletts av konventionerna har vi i vårt land i atomansvarighetslagen regler om att svenska staten skall ansvara för skador i intervallet 975-3 000 milj.kr. I propositionen föreslås som jag nämnt en höjning av ägarnas ansvarighet från 500 till 800 milj.kr. Motivet för att inte nu öka innehavarnas ansvarighet mer än till 800 milj.kr. förklaras i propositionen med att kapaciteten på återförsäkringsmarknaden nu torde medge att försäkring kan tecknas för ett belopp om närmare 1 miljard kronor. Eftersom försäkringen skall motsvara minst 120 96 av ansvarsbeloppet, kan detta nu höjas till 800 milj.kr., enligt propositionens uppgifter.

Från centern har väckts två motioner i anledning av propositionen. Det är dels en kommittémotion med mitt namn som första namn, dels en motion av Birgitta Hambraeus. Kraven i båda motionerna är att åtgärder bör vidtas för att öka kärnkraftsindustrins ansvar för atomolyckor. Dessa båda motioner, som för övrigt är de enda som väckts i anledning av propositionen, avstyrks av majoriteten i lagutskottet, vilket föranlett oss centerpartister att foga en reservation till betänkandet. Vår utgångspunkt är att kärnkraftsindustrin — liksom övriga verksamheter — skall bära sina kostnader, inkl. försäkringspremier för ansvarsförsäkringar som kan täcka kostnader för de skador som kan uppstå. Genom nuvarande regler om ansvarsfördelning mellan ägaren och staten subventionerar det svenska samhället kärnkraftsindustrin på ett sätt som är synnerligen anmärkningsvärt och dessutom oförsvarligt. Dessutom strider denna subvention mot de marknadsekonomiska principer som i övrigt anses böra gälla. Frågan är om det är rimligt att det över huvud taget skall få bedrivas en verksamhet vars risker man ej kan teckna försäkringar för. En utgångspunkt för våra motioner och för reservationen är alltså att kärnkraftsindustrin skall ta sitt ansvar. Den andra utgångspunkten är vikten av att alla som eventuellt drabbas av en kärnkraftsolycka skall vara tillförsäkrade full ersättning, vilket inte är fallet för närvarande. I dag kan riksdagen inte fatta annat beslut angående ansvarsnivån än den begränsade höjning regeringen föreslagit, men vi kan dessutom besluta att Prot. 1987/88:126 uttala att regeringen på olika sätt och genom olika åtgärder och initiativ utan 25 maj 1988 dröjsmål bör verka för att ägarnas ansvar för kärnkraftsverksamheten ökas påtagligt. Två länder har betydligt högre ansvarsgränser för ägarna än Sverige. Av redovisningen i propositionen framgår nämligen att försäkrat eller garanterat belopp i Västtyskland uppgår till ca 1 800 miljoner svenska kronor och i Nederländerna till ca 1 300 milj.kr., alltså i båda dessa länder långt över den i propositionen föreslagna höjningen. Visserligen är förhållandena något annorlunda i dessa båda länder jämfört med Sverige, men de är ändock värdefulla exempel på att det går att ha betydligt högre ansvarighet för ägarna än vad som föreslås i propositionen. Det är enligt vår mening lämpligt att Sverige undersöker om vi med ledning av vad som gäller i dessa båda länder kan finna vägar att höja ansvarsgränserna för ägarna i vårt land. Sverige vill med all rätt vara ett föregångsland bl.a. när det gäller miljöpolitik. Enligt centerns mening vore det lämpligt och välmotiverat att Sverige även strävade efter att gå i spetsen för ett arbete för att höja ansvarsbeloppen för kärnkraftsindustrin. Regeringen bör därför överväga att ta initiativ till att tillsammans med övriga konventionsstater diskutera lösningar på dessa frågor. Herr talman! Kärnkraftshaveriet i Tjernobyl visade vilka enorma skador som en — även begränsad — kärnkraftsolycka kan åstadkomma. Det blev en erinran om vikten av att ansvarsfrågan är tillfredsställande löst så att drabbade får full ersättning och att kärnkraftsindustrin belastas med kostnaderna för de risker verksamheten innebär. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den av oss centerledamöter till lagutskottets betänkande 32 fogade reservationen.
Herr talman! Lagutskottets betänkande 32 behandlar så vitt skilda frågor som höjning av ansvarsbeloppen vid atomolycka och höjning av det belopp som maximalt ett fordons trafikförsäkring ansvarar för vid en trafikolycka. Beträffande den del som avser trafikförsäkringen föreligger i utskottet enighet om att bifalla regeringens förslag om att det högsta belopp som ett fordons trafikförsäkring ansvarar för vid en trafikolycka höjs från för närvarande 50 milj.kr. till 100 milj.kr. Därigenom förbättras möjligheterna att ersätta de omfattande skador som kan orsakas exempelvis vid transport av farligt gods. I proposition 1987/88:139 föreslås beträffande atomansvarighetslagen att det högsta belopp som innehavare av atomanläggning ansvarar för vid en atomolycka höjs från 500 milj.kr. till 800 milj.kr. Det nuvarande beloppet gäller sedan den 1 april 1983. Utöver ägaransvaret regleras i atomansvarighetslagen också statens ansvar. Bakom de ganska komplicerade reglerna - som jag här inte skall gå närmare in på — ligger främst två internationella konventioner, som Martin Olsson nämnde: 1960 års Pariskonvention och den s.k. tilläggskonventionen, vilken antogs i Bryssel 1963. svensk valuta för närvarande ca 8:14 kr. Sverige har tillträtt bägge protokollen. Lagutskottets majoritet har tillstyrkt propositionens förslag, men centerledamöterna, vilket också framgick av Martin Olssons nyss hållna anförande, har i reservation yrkat bifall till två i anslutning till propositionen väckta motioner med krav på att regeringen utan dröjsmål bör pröva förutsättningarna för fullt ansvar för kärnkraftsindustrin. Från majoritetens sida har vi i utskottet funnit regeringsförslaget ligga i linje med våra åtaganden enligt de konventioner som jag tidigare nämnt. Beloppet 800 milj.kr. som högsta ägaransvar baserar sig på — det var också Martin Olsson inne på — att den svenska atomförsäkringspoolen anser att kapaciteten för återförsäkringar kan beräknas medge en försäkring på ca 1 miljard kronor. Eftersom försäkringsbeloppet skall ligga på 120 20 av ansvarighetsbeloppet motsvarar detta ett ansvar på 800 milj.kr. Vi anser att detta är ett rimligt maximibelopp. Martin Olsson framhöll att det är unikt inom näringslivet att en bransch inte tar hela försäkringsansvaret. Jag vill understryka för Martin Olsson att utskottsmajoriteten uttalar följande på s. 4 i betänkandet: ”I linje med vad utskottet uttalade år 1986 kan utskottet ansluta sig till motionärernas uppfattning att ansvaret för atomskador i första hand bör bäras av kärnkraftsindustrin. Utskottet ser därför med tillfredsställelse att förslag nu läggs fram om en höjning av beloppsgränsen — — — .” Vi menar att detta ligger i linje med de tankegångar som Martin Olsson har fört fram i sin motion. Jag vill, herr talman, understryka att utskottet förutsätter — på samma sätt som vi gjorde i motsvarande ärende i november 1986 — att regeringen med hänsyn till frågans vikt noga följer utvecklingen på detta område och när förhållandena på försäkringsområdet det medger återkommer till riksdagen med förslag till höjningar av ansvarighetsbeloppet. Att nu, som motionärerna önskat, ålägga anläggningens ägare ett obegränsat ansvar är enligt utskottsmajoritetens uppfattning inte förenligt med Pariskonventionen. De regler som gäller för statens ansvar vid olycka vid atomanläggning är icke berörda av nu föreliggande förslag. Ansvarsgränserna är emellertid intressanta att ta del av, och de finns noggrant redovisade i propositionen. De står helt i överensstämmelse med det avtal som Brysselstaterna har undertecknat. Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till lagutskottets hemställan i dess betänkande 32 och avslag på reservationen.
Herr talman! Det är uppenbart att utskottsmajoriteten har skrivit ganska positivt om motionerna och de strävanden som där framkommer. Men utskottsmajoritetens slutsats utmynnar ändå i ett yrkande om avslag — man vill inte göra något riksdagsuttalande i frågan. Till det som Per-Olof Strindberg sade om att ålägga kärnkraftverk ett fullt ansvar vill jag säga att vi är medvetna om att riksdagen inte kan fatta beslut om detta nu. Det är därför som reservationen liksom motionerna går ut på att riksdagen bör ge regeringen till känna en viljeinriktning, dvs. vilken inriktning vi vill att arbetet skall ha. Vi är nu bundna av Pariskonventionen, Prot. 1987/88:126 och samarbetet mellan de västeuropeiska länderna i dessa frågor är 25 maj 1988 synnerligen betydelsefullt. Det samarbetet kan säkert byggas ut och utvecklas. Vi har framfört i reservationen, och jag angav det också i mitt anförande, att Sverige bör gå i spetsen när det gäller att flytta fram positionerna i dessa frågor liksom i olika typer av miljöfrågor. Utan tvivel är detta, som jag sade i mitt huvudanförande, en subvention av kärnkraftsindustrin som egentligen är främmande för annan verksamhet. Jag tycker att det är viktigt att det slås fast att kärnkraftsindustrins ansvar även efter höjningen av försäkringsbeloppet är synnerligen blygsamt. Som jag tidigare visade är det bara 1 90 av vad Tjernobylolyckan kostade. Annars finns det ju många, inte minst inom Per-Olof Strindbergs eget parti, som är kritiska mot att samhället subventionerar verksamheter. I dethär fallet bedömer man kanske saken litet annorlunda. Herr talman! Reservationen ger uttryck för en viljeinriktning att Sverige som nation skall sträva efter att få en rättvisare fördelning av ansvaret, att vi skall ålägga ägarna ett rimligt ansvar i förhållande till de risker som kärnkraften innebär. Med detta, herr talman, vill jag på nytt yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Mycket kort: Jag skall inte ge mig in på en diskussion om huruvida man kan kalla detta för en subvention av kärnkraftsindustrin utan bara konstatera att det i andra branscher, Martin Olsson, finns möjligheter att teckna försäkringar som svarar mot de skador som kan uppstå. Samma förhållande föreligger inte i nuvarande läge när det gäller kärnkraftsindustrin. Sverige har, som jag redan framhållit, anslutit sig till såväl Pariskonventionen som Brysselkonventionen, och det är i linje därmed som utskottet står fast vid sin ståndpunkt.
Herr talman! Det visar bara vilken speciell verksamhet kärnkraftsindustrin bedriver. Man kan alltså inte teckna försäkringar för de risker som verksamheten medför. Att det inte ens går att ekonomiskt försäkra sig för de risker som verksamheten kan innebära är ytterligare ett exempel på hur tveksamt det är om man över huvud taget skall bedriva sådan verksamhet.
Herr talman! Jag skall definitivt inte nu ta upp någon debatt med Martin Olsson angående kärnkraftens vara eller icke vara. Vad jag har att redovisa är lagutskottets ställningstagande när det gäller ansvaret för kärnkraftsindustrin, som i varje fall än så länge är tillåten.
Herr talman! Jag är väl medveten om att kärnkraftens vara eller icke vara inte är lagutskottets ämnesområde, men det är ibland viktigt att sätta samhällsförhållanden i ett större sammanhang än de som det enskilda utskottet har att bevaka. Det var därför jag gjorde denna utvikning. I den 123 debatt som förekommer om kärnkraften är det viktigt att erinra sig just den - hittillsvarande omöjligheten att försäkringsmässigt ta ansvaret för riskerna.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 16 omfattar några rätt skilda områden. Jag skall här ta upp två av dem, nämligen filmen och litteraturen. Regeringen föreslår i årets budgetproposition att ett belopp om 6 milj.kr. förs upp under en ny anslagspost, Bidrag till filmkulturella insatser för barn och ungdom. Mot detta har ingen haft något att erinra. Ansvarigt statsråd anser vidare att det är bättre att Filminstitutet ges möjligheter att göra en insats på detta område än att det byggs upp en särskild statlig stödordning. Ett bidrag till Filminstitutet bör dock ges med villkor dels att bidraget till fullo kommer till användning för den nya verksamheten, dels att arbetet bedrivs i mycket nära samarbete med berörda intressenter, anförs det i propositionen. Denna modell anser vi moderater, liksom representanterna för folkpartiet och vpk i utskottet, vara utmärkt. Socialdemokraterna och centern ger dock regeringen underkänt. Utgående från en enskild motion uttalar utskottsmajoriteten att huvuddelen av medlen skall disponeras av nämnden för barnoch ungdomsfilm. Någon förklaring till varför detta trots allt relativt blygsamma belopp skulle komma till bättre nytta genom att splittras upp på två huvudmän ges inte. Inte heller ges något motiv till avvägningen mellan de medel som skall disponeras av nämnden och de som Filminstitutet får ansvaret för. Utskottsmajoriteten saknar tydligen förtroende såväl för regeringens som för Filminstitutets omdöme i denna fråga. För egen dellitar jag i varje fall på Filminstitutet och yrkar därför bifall till reservation 2. I fråga om spärrtiden för visning av biograffilm på video är motsättningen mellan majoritet och minoritet — i detta fall moderater och folkpartister — mindre markerad. Vi har stått fast vid den hållning hela utskottet intog så sent som för tre år sedan, nämligen att det är önskvärt att det kan träffas en frivillig överenskommelse med branschen. Jag tolkar majoritetens skrivning som mer långtgående. Det måste då framhållas att en spärrtid för visning av biograffilm på video visserligen kan vara ett sätt att stödja små biografer i glesbygd. Men jag tror inte det är avgörande för dessa biografers överlevnad. Andra vägar kan vara mer verksamma. En spärrtid är inte utan kulturpolitiska nackdelar. Det är knappast tillfredsställande att medan litteraturen — i alltför hög grad; jag skall återkomma till det — blivit något av en färskvara, skall filmen tvingas förlora något av sin aktualitet innan den blir tillgänglig för en stor del av allmänheten. En fullt frivillig överenskommelse där alla relevanta hänsyn kan vägas in är därför att rekommendera. Jag yrkar bifall till reservation 4. Nästa reservation gäller tillgängligheten av ljudoch bildupptagningar. Vi anser det alla självklart att var och en skall ha rätt att för enskilt bruk ta del av det som offentliggjorts i tryckt form. Denna rätt är en del av det öppna demokratiska samhälle vi lever i. Med ljudoch bildupptagningar förhåller det sig annorlunda. Arkivet för ljud och bild ställer sitt material till förfogande huvudsakligen för forskningsändamål. Den som av andra skäl vill ta del av en inspelning riskerar att avvisas. Givetvis skulle en mer öppen attityd från ALB innebära ett merarbete. Men om arkivet tar ut de faktiska kostnaderna för den service man ger är detta inget problem. Ännu otillgängligare är Sveriges Radios arkiv. Ett bolag vilket som helst kan naturligtvis hantera sitt arkiv som man vill, även om de företag jag träffat på varit mer tillmötesgående. Men nu har Sveriges Radio-koncernen haft ett faktiskt monopol på ljudoch bildupptagningar i en rad viktiga sammanhang under decennier. I det läget är frågan om arkivets tillgänglighet också en fråga om kulturpolitik och informationsfrihet. Jag kan erinra om att t.o.m. riksdagens konstitutionsutskott länge avvisades när det ville ta del av en inspelning. Hur mycket svårare måste det då inte vara för allmänheten! Givetvis gäller om Sveriges Radio som om ALB att kostnaderna måste få täckas. Utskottet kryper bakom det upphovsrättsliga skyddet. Detta är inget tungt vägande argument. Utskottet förordar ju inte att våra bibliotek skall stängas för andra än forskare. Men även det tryckta ordet grundar en upphovsrätt. Och många bibliotek tillhandahåller ljudupptagningar utan att upphovsmännen protesterar. Jag tror det snarare är fråga om lättja. Det är litet besvärligare att göra ALB mer tillgängligt och mycket besvärligare att få Sveriges Radio att ändra attityd. Därför är det bekvämast att säga nej, och så lämnar man den principiella frågan därhän. Det är för övrigt påfallande hur ofta upphovsmännen används som obotfärdiga politikers förhinder. När socialdemokraterna satte krokben för Nordsat skyllde man bl.a. på upphovsrättsliga problem. När man hindrar Lokalradion från att få en fri tappningsrätt från Riksradion skyller man på upphovsmännen. När vi alltför sällan får överföringar av musikoch teaterevenemang i TV skyller man på upphovsmännen. När allmänheten inte får tillträde till viktiga arkiv för ljud och bild, ja, då skyller man på upphovsmännen. Vad är det för konstiga upphovsmän som inte vill ha hela Norden som sin marknad? Vad är det för upphovsmän som inte vill få sina verk återgivna i Lokalradion? Vad är det för upphovsmän som inte vill ha överföringar från scen till TV? Vad är det för upphovsmän som i arkiven vill dölja sina verk för allmänhetens ögon? Finns de, så arbetar de mot sina egna intressen. Men jag tror att det i stället oftast rör sig om politiker som i självpåtaget nit talar på upphovsmännens vägnar; men sannerligen inte med deras bästa för ögonen. Jag yrkar bifall till reservation 5. Stiftelsen Litteraturfrämjandet åtnjuter ett bidrag på 3 milj.kr. för att ge ut prisbillig litteratur för vuxna. Nu finns det en rad förlag som ger ut samma typ av litteratur till lika lågt pris men utan att för den skull lyfta några statsbidrag. Något särskilt stöd till Litteraturfrämjandet för detta ändamål bör därför inte utges. Jag yrkar bifall till reservationerna 10 och 13. För närvarande utgår ett lagerstöd till klassisk litteratur. Budgetåret 1987/88 uppgick det till 630 000 kr. Var och en som sökt köpa en klassiker i bokhandeln vet att detta stöd inte fungerar som det skall. Låt mig ta ett exempel. En av vårt århundrades främsta författare är Thomas Mann, nobelpristagare och en gigant i den tyskspråkiga litteraturen. 30 av hans verk finns översatta till svenska. I varje fall hälften av dem är viktiga för den som vill lära känna Thomas Manns författarskap. Av dessa finns tre eller fyra tillgängliga i bokhandeln. Jag blev häpen över denna fattigdom när jag för en tid sedan undersökte saken. Böcker har — som jag tidigare nämnt — blivit en färskvara. Inte ens givna klassiker finns att tillgå. Som jämförelse kan jag nämna att jag för några år sedan ville skaffa mig ett standardverk utgivet i Tyskland kring sekelskiftet. Det visade sig att jag — efter över 70 år och två förödande världskrig — kunde köpa boken direkt från det tyska förlaget. Jag tror inte att en god lagerhållning är olönsam. Men viktigare: Den är nödvändig om vi vill upprätthålla ett friskt kulturklimat. Visst kan man gå till ett bibliotek och tillfälligt låna hem de böcker man behöver. Men en bok på ens egen bokhylla fyller en delvis annan funktion. Den kan man återvända till när andan faller på. Den blir en referens att söka i. Den blir en del av hemmets miljö, som tavlorna på väggarna och fotografierna på spiselkransen. Det är därför en svår brist att centrala delar av den klassiska litteraturen inte är tillgänglig för inköp. Vi har i vår motion begärt att litteraturstödet utformas så att en bättre lagerhållning av kvalitetslitteratur gynnas. Utskottet säger sig räkna med att kulturrådet uppmärksammar frågan. Fromma förhoppningar kan man alltid hysa, men jag har inte intrycket att utvecklingen gått åt rätt håll på den här punkten under de år kulturrådet haft en dominerande ställning i svenskt kulturliv — snarare tvärtom. Kraftfullare tag måste till. Jag yrkar därför bifall till reservation 15.

Herr talman! Med tillfredsställelse noterar jag att inte mindre än tre motioner av folkpartistiskt ursprung fått stöd av en majoritet i utskottet. En av motionerna har t.o.m. tillstyrkts av ett enigt utskott. I detta fall betyder det att biografbyrån inte behöver ta ut avgifter av polisoch åklagarväsen för granskandet av anmälda videogram, vilket föreslås i propositionen. Det är positivt att utskottet på detta sätt vill förhindra krånglig och onödig byråkrati. Att värna om vårt språk och vår litteratur är en viktig uppgift, kanske mer än någonsin nu när påverkan från andra länder och språk ökar så starkt via bl.a. TV. Det utgivningsstöd till litteratur som infördes år 1975 och fick sin nuvarande utformning år 1978 är inte främst avsett som stöd till författare eller förläggare utan kom till för att ge den bokläsande allmänheten ett kvalitativt rikhaltigt bokurval till något så när rimliga kostnader. Det har visat sig att detta stöd fyller en viktig funktion. Därför är det tråkigt att konstatera att stödets storlek under senare år inte har följt kostnadsutvecklingen. Folkpartiet anser att denna urholkning är ytterst olycklig och måste stoppas. Vi gläder oss därför åt att alla partiers företrädare i utskottet — utom socialdemokraterna — är eniga om att en extra miljon kronor måste avsättas för att ungefär samma antal titlar som tidigare skall kunna få utgivningsstöd också under nästa år. Herr talman! Vi i folkpartiet är också mycket nöjda med att utskottets majoritet har uppfattningen att Taloch punktskriftsbibliotekets produktion av taloch punktskriftsböcker åtminstone bör hållas på samma nivå som för närvarande. Det är ytterst befogat, eftersom antalet intalade boktitlar ökar varje år. Men fortfarande är det ändå knappt en fjärdedel av den årliga bokutgivningen som ges ut som talböcker. Intresset är stort från dem som lånar sådana böcker. Utlåningen från TPB har ökat med i genomsnitt 10 90 varje år de senaste åren. Dessutom köper de flesta kommunbibliotek i dag egna talböcker, och utlåningen ökar ständigt även där. Herr talman! Folkpartiet har tre reservationer till betänkandet. Vi har under den gångna mandatperioden bevittnat hur socialdemokraterna — trots många protester — har avskaffat stödet till organisationstidskrifterna och därmed skapat betydande problem för många folkrörelser och ideella organisationer. Det utlovades visserligen att organisationstidskrifterna skulle kunna få stöd via kulturtidskriftsstödet. Detta stöd räknades emellertid upp så blygsamt att det endast räckte till stöd till en handfull av organisationernas tidskrifter. Kulturtidskrifterna klagar dessutom över stora ekonomiska svårigheter. Deras upplagor är små. Tryckoch distributionskostnaderna har rakat i höjden under senare år och ersättningen till medverkande författare och konstnärer är oftast bara symbolisk. Med hänsyn både till organisationstidskrifterna och till de egentliga kulturtidskrifterna bör anslaget räknas upp med 2,5 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit. Vår andra reservation gäller den s.k. spärrtiden för visning av biograffilm på video. I likhet med Lars Ahlmark som tidigare uttalade sig tycker vi att utskottsmajoriteten här fäster för stort avseende vid införandet av en spärrtid. Det kan inte vara en avgörande åtgärd för att rädda de små biograferna. Den tredje reservationen gäller förslaget om filmkulturella insatser för barn och ungdom. Vi tycker att regeringens förslag är väl avvägt, och vi har därför inte sett någon anledning att lägga oss i ansvarsfördelningen mellan Filminstitutet och nämnden för barnoch ungdomsfilm. Vi tycker att socialdemokraterna och centern här har petat i propositionen på ett sätt som bara kan tolkas som kritik mot både kulturministern och Filminstitutet. Vi ställer oss inte bakom detta agerande utan stöder kulturministerns förslag gentemot attacken från utskottsmajoriteten. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna nr 2, 4 och 6 och i Övrigt bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Förra veckan diskuterade vi här i kammaren förhandsgranskning av videogram med anledning av konstitutionsutskottets betänkande nr 36 och en reservation som vi hade där. I detta betänkandet finns ett par reservationer som just anknyter till de frågorna. I reservation nr 1 har vi tillsammans med vänsterpartiet kommunisterna ställt oss bakom motion 292, som tar upp förhandsgranskningen och avgiften för denna. Med vårt utgångsläge tycker vi att det faller sig naturligt att vi i reservationen stöder detta förslag. I den debatt vi hade förra veckan framkom också den oro som finns ute bland föräldrar, lärare och ungdomsledare när det gäller videogrammen och deras innehåll. Vi vet att våldshandlingar och kvinnoförnedring är ofta förekommande. Vi vet också att väldigt många barn, t.o.m. i ganska låga åldrar, sitter och tittar på dessa förnedrande och mycket dåliga program. Vi har fått avslag på vår önskan om att man skall ha en förhandsgranskning. Det är dock viktigt att samhället tar sitt ansvar för att skaffa fram alternativ. Vid flera tillfällen har vi föreslagit att man skall initiera en utgivning av videogram med kvalitetsfilmer för distribution. Vi har pekat på en bra modell som man kanske skulle kunna följa. Det gäller Litteraturfrämjandets ”En bok för alla” för barn och ungdom. Den modellen borde vara möjlig att genomföra även när det gäller vidogram. Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 3. Vi har också tagit upp Litteraturfrämjandets läsfrämjande åtgärder för barn och ungdom. Det är en oerhört viktig verksamhet. Såväl forskning som utredningar visar att barns språkförståelse och språkinlärning beror mycket på deras tillgång till och intresse för litteratur. Det finns undersökningar där man har följt 250 barn under en tioårsperiod med sikte på språkinlärning och språkförståelse. När undersökningarna startade var barnen fyra år. Det visade sig redan vid de första undersökningarna att de barn som i mycket tidig ålder hade kommit i kontakt med litteratur, genom att man hade läst mycket för dem eller berättat mycket, hade ett försprång när det gäller språket. Det var mycket intressant och litet skrämmande att se att dessa barn efter tio år fortfarande hade ett försprång. De andra barnen hade inte kommit i fatt dem. Det tycker jag verkligen är ett skäl för att vi skall börja tänka på hur viktigt detta är. Vi vet alla att den som har ett språk också har stora möjligheter att delta i samhällslivet och inte minst i den demokratiska processen. Den som inte har ett språk kommer på efterkälken. De läsbefrämjande åtgärderna, som vi av erfarenhet vet har varit mycket framgångsrika, bör få ett bättre stöd än det som föreslås i propositionen. Vi yrkar därför att ytterligare 500 000 kr. skall avsättas till läsfrämjande åtgärder. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr Ad Tre reservationer tar upp kulturtidskrifternas bekymmersamma tillvaro men utgår från litet olika belopp. Reservanterna är på det klara med att när man slog ihop kulturtidskrifter och organisationstidskrifter, var det många som föll emellan. Det visar sig också att även om man har gjort en liten påplussning så var det långt ifrån tillräckligt. Det är många av dessa tidskrifter som i dag för en mycket bekymmersam och tynande tillvaro. Tidskrifterna spelar en mycket stor roll för organisationernas verksamhet. Vi tycker därför att man behöver gå in med ett bättre stöd här. Vi har därför föreslagit att detta anslag skall höjas med 5 milj.kr. Herr talman! Vi har också tillsammans med socialdemokraterna i majoritet tagit upp nämnden för barnfilm, som också har berörts här, och gjort en förändring av propositionens förslag. Mot bakgrund av den erfarenhet vi har av denna nämnds arbete, det stora kontaktnät som nämnden har skapat och de insatser som har gjorts, tycker vi att det faller sig naturligt att man måste ha ett samarbete och att denna nämnd skall få spela en viktig roll i detta sammanhang. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till de reservationer som företrädare för centerpartiet har undertecknat.

Herr talman! Det råder i dag en relativt stor enighet om att ett stort antal kulturoch idétidskrifter spelar en utomordentligt viktig roll för kulturoch idédebatten. De lever dock under ytterst knappa förhållanden. Det mesta arbetet görs ideellt. Häromåret höjdes det statliga anslaget till kulturtidskrifterna relativt kraftigt. Samtidigt fattade riksdagen emellertid, på regeringens förslag, det olyckliga beslutet att upphöra med bidrag till organisationstidskrifter. En rad oOrganisationstidskrifter skulle i stället få medel via anslaget till kulturtidskrifter, vilket medförde att den ekonomiska situationen för de egentliga kulturtidskrifterna försämrades ytterligare. Det finns mot denna bakgrund all anledning att nu öka bidraget till kulturtidskrifterna, såsom vpk har föreslagit i reservation nr 8. Det finns också all anledning att öka anslaget till Talboksoch punktskriftsbiblioteket med ytterligare 2 milj.kr., såsom vpk föreslår i reservation nr 17. Punktskrift är det enda skriftspråk som blinda personer kan såväl läsa som skriva. Personer som är både döva och blinda kan över huvud taget inte läsa på något annat sätt. Utbudet av punktskrift är mycket begränsat. På Talboksoch punktskriftsbiblioteket, TPB, finns endast ett bestånd av 7 000 boktitlar i punktskrift för utlåning. Endast ett femtontal tidskrifter ges ut i punktskrift i Sverige, många av dem med gles utgivningstäthet. Nästan ingen samhällsinformation ges ut i punktskrift. Organisationer och föreningar har inga möjligheter att informera sina synskadade medlemmar i det medium som de behärskar. Synskadade kan inte få en önskad text överförd från vanligt tryck till punktskrift utan att det medför stora kostnader för den enskilde. ; Problemet har blivit än mer påtagligt under det senaste decenniet, då alla synskadade barn numera går i grundskola på sin hemort. Problemen med läromedel i punktskrift är mycket stora. Andra läromedel än själva skolböckerna finns ofta inte alls. Skolbiblioteken har inte punktskriftsböcker. Vill de blinda eleverna låna böcker måste de vända sig till TPB. Dessutom är litteraturutbudet i punktskrift begränsat. Det finns t.ex. ett mycket litet antal barnoch ungdomsböcker i punktskrift för försäljning. Herr talman! En mängd insatser krävs för att stärka punktskriftens ställning och öka användningen. För att detta skall bli möjligt är ett stort och brett utbud av information på punktskrift nödvändigt. Vpk tillsammans med majoriteten i utskottet anser att anslaget till utgivningsstöd inom litteraturstödet bör ökas med 1 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit. Utgivningsstödet har under ett antal år utsatts för en urholkning, som nu börjar leda till att stödet ej kan fungera i enlighet med de intentioner som ligger till grund för det. Kulturrådets inventering av bokbranschen ger vid handen att de problem som föranledde att litteraturstödet infördes alltjämt består. Den svenska skönlitteraturen får allt svårare att hävda sig på marknaden. Samtidigt håller utgivningsstödet på att förlora sin karaktär av generellt verkande selektivt stöd, där endast triviallitteratur skulle ställas utanför. Det skönlitterära stödets omfattning bör återställas till nivån 300 stödda titlar. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer och de reservationer där vpk är med.

Herr talman! Den viktigaste nyheten i detta betänkande är de 6 milj.kr. som har anslagits för att främja möjligheterna för barn och ungdom att se värdefull film. Det är i detta sammanhang stora pengar, som är utomordentligt välkomna. Film och biografer har fått små stödinsatser jämfört med andra kulturformer. Det är viktigt att barn och ungdom har möjlighet att se bra film på biograf och att deras kunskaper om rörliga bilder fördjupas. Barn har ofta svårt att skilja på fantasi och verklighet, och de är mycket lättpåverkade. Genom att utveckla en kvalitetskänsla hos den unga publiken och öka kunskaperna om film och bilder motverkar man också mottagligheten för dåliga produkter, kanske innehållande spekulativt våld. Upplysning är alltid bättre än förbud. Den unga generationen runt om i landet har också rätt till den gemensamma filmupplevelsen i biosalongen. Videon är bra, men den ersätter inte film och biograf. De filmkulturella insatserna för barn och ungdom kan bidra till att rädda de små biograferna, framför allt i glesbygderna och ytterkommundelarna. Biografen utgör ofta en av hörnpelarna i det lokala kulturlivet. När biografen stängs kryper mörkret närmare, och en viktig del av bygdens liv har tystnat. Det är därför viktigt att verksamheten i detta projekt i första hand knyts till biograferna. Det skolbioprojekt som har drivits i samverkan mellan FHR och nämnden för barnoch ungdomsfilm har visat på ett stort intresse för att använda filmen och den lokala biografen i skolan. I propositionen redovisar kulturministern försöken från Vallentuna, där man har inriktat sig på skolan. Det är viktigt att ett nära samarbete skapas med berörda intressenter runt omilandet, så att verksamheten får stor spridning. Föreningslivet, biograferna, kulturoch fritidsförvaltningarna, skolan och förskolan bör engageras. Det är också viktigt att Svenska filminstitutets resurser totalt, dvs. både nämndernas och Filminstitutets resurser, utnyttjas i samverkan så effektivt som möjligt. Dessa pengar skall naturligtvis inte användas till att bygga upp dubbla administrationer utan komma så stor verksamhet som möjligt till del. De centrala insatserna förutsätts alltså ske i samverkan mellan Filminstitu tet och nämnden för barnoch ungdomsfilm. Utskottet anser att huvuddelen av de 6 milj.kr. skall disponeras av nämnden för barnoch ungdomsfilm. De nya insatserna förutsätts bygga på föreningslivets lokala verksamhet, och det är viktigt att tidigare erfarenheter tas till vara. Sammansättningen i nämnden för barnoch ungdomsfilm speglar de olika intressenter som sysslar med dessa frågor. Det pågår för närvarande en översyn av nuvarande organisation och arbetsformer inom nämnderna och Filminstitutet. De begränsade resurserna gör det naturligtvis angeläget att ansvar och befogenheter är klara och att insatserna ger så stora effekter som möjligt. Det är självklart att Filminstitutet och nämnden för barnoch ungdomsfilm samarbetar för bästa effekter. Utskottet bedömer att ett sådant samarbete underlättas av att resurserna fördelas på de båda parterna. I reservation 2 speglas precis samma synsätt, men medlen i sin helhet tillförs där Filminstitutet. Texten och beskrivningen i propositionen stämmer väl med intentionerna att både nämnden och Filminstitutet skall vara involverade i detta. Jag yrkar alltså avslag på reservation nr 2 och bifall till utskottets hemställan. Frågan om obligatorisk förhandsgranskning av videogram utöver dem som är avsedda för offentlig visning utreds för närvarande. I avvaktan på detta anser utskottet att det är onödigt att införa en granskningsavgift. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 1 och bifall till utskottets hemställan. Med anledning av en motion om kortfilm har utskottet sagt att det är viktigt att garantinämnden för kortfilm kan ta egna initiativ till produktioner, men det är naturligtvis också en resursfråga. Utskottet betonar betydelsen av att underlaget för tillgången till kvalitativt god barnfilm inte är för litet. Centern vill använda en del av de filmkulturella insatserna för att förmedla kvalitetsvideo till barn och ungdom. Det är naturligtvis viktigt att tillgången på kvalitetsvideo ökar, även om utbudet har förbättrats under senare år. Visningsnämnden för film och video har stött en försöksverksamhet med utlåning på några bibliotek med 1 milj.kr. Det är angeläget att denna fråga tas upp i de kommande förhandlingarna öm filmoch videoavtalet. Det är riktigare att tillföra resurser till kvalitetsvideodistribution och att de 6 milj.kr. som nu anvisas för barnfilm inte splittras. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 3 och bifall till utskottets hemställan. På nästan alla orter i landet tillhandahålls numera videokassetter: på bensinstationer, i butiker och kiosker. Tillgängligheten har ökat snabbt. Den hårdnande konkurrensen mellan videouthyrarna möts med allt färskare filmer. Ofta finns de nyaste filmerna, som går upp i storstäderna, samtidigt på video ute på småorterna, medan de små biograferna får filmerna långt senare. I en motion föreslås därför att en s.k. spärrtid på tolv månader införs för videovisning av film avsedd för biografmarknaden i Sverige. I utskottet delar vi, som har framgått av mitt anförande, oron för de små biografernas situation. De utgör en viktig del av glesbygdens kulturliv. Utskottet förutsätter att frågan om spärrtid kommer att tas upp och prövas i de kommande överläggningarna om ett nytt avtal. Det är mycket viktigt att den möjligheten prövas. Jag kan inte av reservationen utläsa att vi har olika mening om det angelägna i att försöka åstadkomma detta. Allt material hos Arkivet för Ljud och Bild, ALB, är upphovsrättsligt skyddat. Det är tillgängligt endast för forskning. Om man i övrigt vill ha tillgång till materialet fordras medgivande av upphovsmannen. Det handlar inte bara om kostnader för att ta fram materialet och göra det tillgängligt, som Lars Ahlmark trodde. I en motion och en reservation till betänkandet vill moderaterna att regeringen skall utreda och lägga förslag om att reglerna för tillgängligheten till ALB:s och Sveriges Radios arkiv skall bli enkla och enhetliga. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa arkiv har ett stort värde, och att de har kunnat etableras just därför att de är skyddade. Det är viktigt att äganderätten respekteras. När Lars Ahlmark gör upphovsrätten till en fråga om byråkratiska hinder, tycker jag att det är förvånande. Moderaterna hävdar ju alltid äganderätt till mark och föremål mycket starkt. Men rätten till intellektets prestationer ser man då närmast som ”onödiga byråkratiska hinder”. Jag tycker att den äganderätt som producenter och de som deltar i de inspelade programmen har skall respekteras. Det är faktiskt viktigt att komma ihåg detta. Regeringen behandlar för närvarande betänkandet Ljud och bild för eftervärlden. Utskottet anser därför inte att någon särskild utredning i den här frågan behövs. I fråga om stödet till kulturtidskrifter föreligger flera olika förslag från de olika partierna, och de skiljer sig kraftigt åt. Folkpartiet vill höja 2,5 milj.kr., vpk vill höja 4 milj.kr. och centern vill höja 5 milj.kr., medan moderaterna går på propositionen, liksom socialdemokraterna. Det är inte, Margareta Mörck, bara en handfull organisationstidskrifter som har fått stöd. Det är under det senaste året 54 stycken. För närvarande gör kulturrådet en utvärdering av det nya stödet, och när vi har sett den får vi ett underlag att ta ställning till. Jag yrkar avslag på reservationerna 4, 5 och 6 samt bifall till utskottets hemställan. Litteraturstödets inriktning och utformning har diskuterats mycket under våren. Ministern har sagt att han förutsätter att kulturrådet i en kommande analys tar upp de här frågorna. I propositionen föreslås anslaget till utgivningsstöd bli 24 773 000 kr. Alla oppositionspartier vill höja med 1 milj.kr. utöver regeringens förslag. Vid den tidigare behandlingen av kulturutskottets betänkande nr 12 fanns ett förslag från samma utskottsmajoritet om att omfördela en miljon av utvecklingspengarna till kulturrådet för att finansiera höjningen av litteraturstödet. Men vid voteringen i kammaren delade moderaterna, inkl. kulturutskottets ordförande, upp sig i två läger, och därmed avslogs majoritetsförslaget och anslaget beviljades i enlighet med propositionen och den socialdemokratiska reservationen. När den samlade oppositionen nu återkommer med förslaget om en höjning med 1 milj.kr. av utgivningsstödet, finns det alltså ingen anvisning om hur detta skall finansieras. Statsbudgeten lär inte falla med detta överdrag, men principen visar att respekten för att varje utgift också bör finansieras inte är större i dag än under de borgerliga regeringsåren. Vi socialdemokrater reserverar oss till förmån för ett anslag i enlighet med propositionen. Jag yrkar alltså avslag på hemställan i betänkandet i denna del och bifall till den socialdemokratiska reservationen nr 9. Centern vill höja anslaget till Litteraturfrämjandet. Jag tycker att det är beaktansvärt, men vi kan tyvärr inte höja anslaget ytterligare. Litteraturfrämjandet har fått en anslagsökning med 637 000 kr. Under en treårsperiod skall 500 000 kr. av dessa användas till läsfrämjande projekt i arbetslivet. Moderaterna vill ta bort tre miljoner från Litteraturfrämjandet. Här visar vi också spännvidden mellan partierna. Moderaterna vill utreda frågan om lagring av kvalitetslitteratur och omfördela inom anslaget till litteraturstöd. Men jag tror att det är viktigt att avvakta kulturrådets analys av hela litteraturstödet, innan man tar ställning till var insatserna bäst behövs. Beträffande TPB har ett enigt utskott ställt sig bakom ett uttalande till regeringen om att i fall det skulle behövas ytterligare medel för en oförändrad produktion av taloch punktskriftsböcker får regeringen återkomma med tilläggsanslag. I övrigt har vi naturligtvis uttryckt hur viktigt det är med taloch punktskrift, vilket också Alexander Chrisopoulos gjort. Punktskriftsnämnden har till uppgift att främja och utveckla punktskriften. Utskottet anser att det är viktigt att den kan stödjas och byggas ut. Herr talman!

Herr talman! Får jag bara säga till Ing-Marie Hansson, när hon tar upp kulturtidskrifternas situation, att det faktiskt var 475 som sökte bidrag förra året, men bara 215 som fick. Jag tycker att det visar att situationen verkligen är prekär. Det är alldeles riktigt som Ing-Marie Hansson säger att utvärdering skall göras. Men risken är naturligtvis att många, innan den tiden är gången och utvärderingen klar, säkert har tvingats lägga ned verksamheten. Det var kanske inte riktigt meningen med det här stödet. Jag delar helt och hållet Ing-Marie Hanssons uppfattning att barn många gånger har mycket svårt att skilja på fantasi och verklighet. Barn är mycket lätta att påverka. Det är alldeles riktigt. Det är just därför vi i reservation 3 har tagit upp hur viktigt det är att vi försöker skapa alternativ till de skräpvideogram som finns. Ing-Marie Hansson säger att om man skall välja mellan videogram och film är det en helt annan känsla med film på bio. Självfallet kan det vara det. Men eftersom biograferna alltmer försvinner vet vi också att det är få som har tillgång till film på biograf. Därför är alternativet kvalitetsvideo. Det är därför vi har tagit upp detta i reservation 3.

Herr talman! Först något om upphovsrätten. Självfallet, Ing-Marie Hansson, skall upphovsrätten skyddas, men det finns faktiskt upphovsrätt även till böcker. Det finns upphovsrätt till de grammofonskivor och ljudband som finns tillgängliga på våra bibliotek, men allmänheten har tillgång till detta material. Man har löst frågan om upphovsrätten. Ing-Marie Hansson säger att vi inte klarar att göra ljudoch bildband allmänt tillgängliga och att vi inte kan ge tillträde till ALB och till Sveriges Radios arkiv. Det är ganska skrämmande att kulturutskottets vice ordförande har den inställningen. Jag kan hänvisa till exempelvis konstitutionsutskottets betänkande 21 för innevarande år, där man understryker vikten av att Sveriges Radios arkiv verkligen görs tillgängligt. Man har alltså där en helt annan inställning, och det är litet genant för kulturutskottet att komma lunkande efter eller t.o.m. streta emot, när konstitutionsutskottet inser att detta är en fråga som måste lösas. Ing-Marie Hansson sade också att de nyaste filmerna finns på video ute på landsbygden samtidigt som de går upp på biografer i de stora städerna, och man fick nästan det intrycket att Ing-Marie Hansson tyckte att det var något fel i detta, något tvivelaktigt. Men från allmänhetens synpunkt måste det vara trevligt att få se en film medan den är ny och omskriven. Däremot måste vi se till att de små biograferna inte försvinner, och jag tror att en god väg är att utveckla samverkan mellan biografen och skolan. Om eleverna får tillfälle att se film på en biograf bidrar det till kostnadstäckningen för den som driver biografen, och det bidrar dessutom till att ett filmintresse kan väckas hos en del av eleverna. Det är en mycket rimligare väg att gå fram än att försöka undanhålla en stor del av svenska folket nya filmer under ett eller annat år. Slutligen lever Ing-Marie Hansson i vanföreställningen att vi här i riksdagen varje gång vi fattar beslut om en utgift på 1 milj.kr. talar om hur vi skall täcka den utgiften. Så går det faktiskt inte till. Normalt brukar Ing-Marie Hansson klaga på att vi moderater stryker ner en och annan miljon i våra budgetalternativ — vi har exempelvis velat begränsa Litteraturfrämjandets anslag vad gäller vuxenlitteratur i dag med 3 milj.kr. — men det räknas oss aldrig till godo. Ing-Marie Hansson, det är ju det totala budgetsaldot som är intressant.
Herr talman! Angående tidskriftsstödet är det i varje fall så att mer än 250 tidskrifter fick avslag på sina ansökningar. Dessutom var det urval man gjorde på statens kulturråd och de normer man använde för urvalet svårbegripliga, och det var ingen som riktigt förstod vad man gick efter. Dessa organisationstidskrifter har det svårt ekonomiskt, och det finns sådana som har lagt ner eller som planerar att lägga ner på grund av att de inte fått stöd. Kulturtidskrifterna har minst lika stora problem. De har ofta små upplagor, men trots dessa små upplagor har de en viktig uppgift att fylla. I budgetpropositionens förslag har de knappast ens fått kostnadsuppräkning. Jag vill också säga något om litteraturstödet, som det verkligen är problem med. Det är på tiden att vi nu blivit eniga inom alla partier utom socialdemokraterna att öka litteraturstödet. Det finns nämligen speciella problem vad gäller den svenska skönlitteraturen, där antalet utgivna titlar hela tiden minskar. Jag har några siffror här, och bara nyutgivningen av svenska original har sedan 1973/74 sjunkit från 68 > till 46 96 av den totala utgivningen. Detta är verkligen bekymmersamt, och som jag sade i mitt inledningsanförande är det vårt språk och vår litteratur, en del av vårt kulturarv, som står på spel. Vi har alltså all anledning att se upp med denna tendens. Antalet titlar som fått stöd har också minskat ganska kraftigt, från nästan 400 till under 300. Jag tycker att den miljon vi nu talar om verkligen är befogad.

Herr talman! När regeringen avskaffade stödet till organisationstidskrifter gjorde regeringen en besparing på närmare 70 milj.kr., om inte jag minns fel. Samtidigt ökade man anslaget till kulturtidskrifter med något tiotal miljoner kronor, och kulturtidskrifterna och organisationstidskrifterna skulle samsas om ett med åtskilliga miljoner minskat totalanslag. Det säger sig självt att den kraftiga besparing som regeringen åstadkom genom att avskaffa stödet till organisationstidskrifterna måste få effekter. Många organisationstidskrifter har mycket svårt att klara sig utan stödet, trots att de bedriver en verksamhet på frivillig grund och trots att arvodet till dem som arbetar vid dessa tidskrifter är mycket lågt. Om man utgår från att det råder rätt stor enighet om att kulturoch idétidskrifter spelar en utomordentligt viktig roll i idédebatten och kulturdebatten, har man svårt att förstå socialdemokraternas ovilja att öka stödet till kulturtidskrifterna. Herr talman! I det betänkande vi nu behandlar finns tre reservationer som föreslår ökade anslag av varierande storlek till kulturtidskrifterna, vilket också Ing-Marie Hansson har påpekat. Men dessa tre reservationer har i alla fall någonting gemensamt, och det är att resp. partier inser det nödvändiga i att öka anslaget till kulturtidskrifter, vilket är en förutsättning om man skall värna yttrandefriheten.

Den reservationen anvisade precis de medel som skulle användas för att finansiera den miljon i ökat litteraturstöd som vi i dag skall fatta beslut om. Att detta har gått igenom är Ing-Marie Hanssons förtjänst, och det borde hon vara glad över. De fyra Övriga partierna har gemensamt ansett att det är absolut nödvändigt med 1 milj.kr. i utgivningsstöd inom litteraturstödet — om vi skall värna om den svenska litteraturen.
Herr talman! Först vill jag säga till Kerstin Göthberg att det naturligtvis är viktigt att följa vad som händer med organisationstidskrifterna. Det är viktigt att se utfallet, och vi kommer att få göra det. Kulturrådet skall redan under innevarande år börja med denna utvärdering. När det gäller kvalitetsvideo sade jag faktiskt i mitt första inlägg att det är viktigt att det finns tillgång till sådan, men jag tycker bara att de 6 milj.kr. som är avsedda för biografoch filmverksamhet måste få användas till det och att man kanske skall försöka få ytterligare medel därutöver i samband med det nya filmoch videoavtalet för den angelägna satsningen på kvalitetsvideo. Det är snarare en fråga om vilka vägar man skall gå för att nå detta mål. Det är också viktigt att framhålla att filmupplevelsen på en biograf är annorlunda än den man får av en videovisning hemma. Så till Lars Ahlmark. Upphovsrättsutredningen arbetar naturligtvis med frågorna om tillgänglighet, men det gäller då programmen i Sveriges Radio. När det gäller arkiven handlar det mycket om att man i så fall måste kunna träffa avtal. UPpphovsmannaorganisationerna har i och för sig ingenting emot att deras material kommer ut, bara man är villig att träffa avtal om detta. När det gäller biblioteken har man fått till stånd ett avtal om stöd, som man sedan varje år förhandlar om att höja. Vi vet att det just nu pågår sådana förhandlingar med Författarförbundet. Förhoppningsvis skall vi kunna komma fram till en liknande form när det gäller annat material. Men arkiven är upphovsrättsligt skyddade och överlämnade utan kostnader och avtal, och det måste man respektera. När det gäller videospridningen tycker jag att det allra bästa är att filmer ses på biograf — det är en annan teknik, och den stora filmduken ger en annan upplevelse än den lilla TV-ruta som man ser video på. Vi är eniga om att det är viktigt med satsningen på film i skolan och på sexmiljonersprojektet för att sprida film och filmkunskap. Men nog kan man låta i första hand biograferna få tillgång till de färska filmerna — det är viktigt att publiken har möjligheter att komma till biograferna. Till Margareta Mörck vill jag också säga att när man lade om bidragsformerna och slog samman organisationsoch kulturtidskriftsstöd genomförde man en ganska stor ökning av anslagen. Till huvuddelen har detta inneburit en förstärkning av stödet till kulturtidskrifterna. I år är det 83 organisationer som har sökt stöd hos kulturrådet, och det är 54 som har beviljats organisationstidskriftsstöd. Av det kan man dra slutsatsen att ansökningarna har minskat kraftigt i antal.

Den här frågan har alltså också en yttrandefrihetsaspekt. Visst hade det väl varit positivt om vi hade kunnat öka anslagen till svensk skönlitteratur — det tycker också jag. Det känns angeläget på många områden. Den miljon som anslogs genom att reservationen gick igenom användes för att kulturrådet skulle kunna ge utvecklingsstöd till ett konstnärligt utvecklingsarbete, ett arbete som vände sig till nya och eftersatta grupper. Det är också ett mycket angeläget område inom kulturen. Det förslaget fick vi gehör för och en majoritet för i riksdagen. Den miljonen har alltså använts till detta och kan inte användas en gång till; i så fall får man plocka fram ytterligare en miljon. Jag sade också att budgeten inte står och faller med detta. Alla är överens om att man lätt kan göra av med mer pengar om man får ökade anslag. Men det handlar också om hur vi använder dem. Flera av er har säkert följt pressdebatten där man diskuterar, om utformningen av litteraturstödet verkligen är den bästa och om man inte skulle kunna förändra den.
Herr talman! Det är ytterst få av kammarens ledamöter som vill slå vakt om ICA-Kurirens stöd och i varje fall tillhör inte många av dem vpk. Men det är inte det saken gäller.

När man avskaffar stödet till organisationstidskrifter, och därmed åstadkommer en besparing på ett fyrtiotal miljoner kronor, och samtidigt ökar stödet till kulturtidskrifter med ett drygt tiotal miljoner kronor betyder det att organisationstidskrifter och kulturtidskrifter måste samsas om ett med åtskilliga miljoner kronor minskat totalt anslag. Det drabbar alltså inte bara ICA-Kuriren eller liknande tidskrifter, utan det drabbar en rad andra, från kultursynpunkt värdefulla tidskrifter. När det gäller litteraturstödet vill jag säga att hur miljonen skall finansieras, om den skall finansieras och vilken debatt vi har haft hittills hör till historien — det som är intressant i sammanhanget är att fyra partier i riksdagen anser att det är nödvändigt att öka litteraturstödet och utgivningsstödet inom litteraturstödet, men det gör inte regeringen. Regeringen gör inte samma bedömning, regeringen delar inte uppfattningen att det är nödvändigt att stödja den svenska litteraturen. Det är naturligtvis beklagligt. Enligt min uppfattning vittnar det om en ekonomisk syn på kulturella ändamål som i mångt och mycket kännetecknar regeringens politik, och den är också beklaglig.
Herr talman! Jag skall bara säga till Alexander Chrisopoulos att organisationerna får stöd också på annat sätt än via tidskriftsstödet. Under de senaste åren har man, framför allt från socialdepartementet, ökat organisationsstödet. Vi kan nog vara eniga om att det är bra om man kan öka litteraturstödet. Från regeringspartiet har vi gjort en annan prioritering av insatserna på kulturområdet. Vi har ansett att det är viktigare att öka möjligheterna för det konstnärliga utvecklingsarbetet och att ha en friare användning av resurserna direkt på de områden där man ser att det finns stora och angelägna behov.

Herr talman! Jag tycker det är bra att försöksverksamheten med utbildning för vuxna psykiskt utvecklingsstörda, som pågått sedan 1970, nu ersätts med en reguljär särvuxutbildning. Med anledning av särvuxpropositionen, 1987 88:Ub25, i vilken vi konstaterade att propositionen delvis var ofullständig och oklar. Därför finner vi det tillfredsställande att utskottet, bl.a. med anledning av vår motion, föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att en utredning skall tillsättas för att klara ut oklarheterna, bl.a. verksamhetsansvar och kostnadsansvar samt på vilket sätt utbildningen på träningsskolenivå kan ingå i särvux. I motionen föreslår vi också att särvuxeleverna själva utan förbehåll skall få välja studieort. I propositionen sägs i första hand att de skall få göra det, men sedan görs ett stort antal förbehåll. Utskottet har i en positiv skrivning gått oss ganska långt till mötes, mycket längre än regeringen gjort i propositionen. Det här är elever som har svårt att hävda sin rätt och svårt att utveckla sina skäl till att de vill ha en annan studieort än hemorten. Det kan vara bindningar till kamrater och till förhållanden på olika sätt eller att de har svårt att komma sams med folk på sin hemort. Dessutom är det ju en liten grupp som utan någon större kostnad kan få göra det här valet. Jag tror inte att det kommer att beröra så hemskt många under alla förhållanden. Därför tycker jag att eleverna ovillkorligen borde ha fått välja studieort. Vidare kommer vi i motionen med ett förslag i betygsfrågan. Föredragande statsrådet föreslår en tvågradig betygsskala — godkänd eller icke godkänd — men tillägger att rektor skall ha rätt att byta ut betyget mot ett intyg, om särskilda skäl föreligger. Vilka de skälen skulle vara sägs det ingenting om. Vi tycker att särvuxeleverna borde ha rätt att få betyg som motsvarar vad eleverna i grundskolan kan få. De bör med andra ord själva kunna få välja om de vill ha ett intyg, ett tvågradigt betyg eller ett femgradigt betyg. De här eleverna vill ofta jämföra sig med andra i samhället och har behov av att kunna göra det på de flesta områden, för att stärka självkänslan och komma ut i samhället bättre. Det är ganska intressant att vpk:s representant i utskottet, även om vpk är emot betyg, i ett särskilt yttrande säger att han inte tycker att man skall behandla eleverna i särvux på annat sätt än man behandlar andra elever i skolorna. Det tror jag är alldeles riktigt. Jag tror att det är väldigt viktigt att de här människorna får en behandling som jämställer dem med andra. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen nr 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! En försöksverksamhet med vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda har pågått sedan 1970. Under senare år har den verksamheten nått ungefär 12 96 av de utvecklingsstörda. Nu föreslås i en proposition, och det ansluter sig utskottet till, att försöksverksamheten skall avslutas och ersättas av en reguljär utbildning. Men den volym som regeringen nu föreslår och som utskottet har Prot. 1987/88:126 accepterat innebär att man minskar verksamheten. Den volym på 55 000 25 maj 1988 timmar som nu är föreslagen kommer bara att räcka till ungefär 7 96 av de Kompetensinrik vuxna utvecklingsstörda. Om man dessutom översätter till faktiska tal, på TA ad så & a a vuxenutbildning för handlar det i realiteten inte om mer än ca 400 personer som får möjlighet att E å psykiskt utvecklings genomgå utbildningen. Vi tycker från centerns sida att det är en fruktansvärt låg ambitionsnivå som utskottsmajoriteten har kunnat enas om. Skolöverstyrelsen föreslog för sin del en betydligt högre nivå som redan det ansågs vara ett minimikrav. Särvux innebär, om man översätter det litet förenklat, en form av grundvux för utvecklingsstörda som motsvarar lågoch mellanstadienivån och en form av kommunal vuxenutbildning, komvux, som motsvarar högstadienivå i särskolans utbildning. Flera har konstaterat, utöver att vi har gjort det, att det här är en låg ambitionsnivå. Även moderaterna har noterat att den reguljära utbildningen innebär en begränsning av rätten att delta i förhållande till försöksverksamheten. Men moderaterna har inte några konstruktiva förslag om vad man borde göra i stället. De har inga reservationer och inga förslag om ytterligare resurser, utan de nöjer sig med att den här frågan får väl utredas vidare, och så får vi se vad det blir. Det enda förslag som moderaterna har att hävda och som de också utvecklar i en reservation är att även utvecklingsstörda bör få betyg i sin utbildning, helst efter en femgradig betygsskala. Moderaterna säger att de här berörda personerna har svårt att utveckla sina skäl när det gäller att välja studieort. Däremot skulle de ges full möjlighet att välja om de skall ha betyg på det ena eller andra sättet. Det viktigaste för moderaterna är uppenbarligen att eleverna får betyg i sin utbildning. Även folkpartiet har noterat att det är en låg ambitionsnivå och att utbildningen borde utvidgas till att också avse sådan undervisning som ligger på träningsskolenivå. Man säger dessutom att det är oacceptabelt att de utvecklingsstörda inte får möjlighet att delta i utbildning mer än en gång, dvs. inte ges möjlighet att gå om. Om man uttrycker sig så starkt att man anser det vara oacceptabelt, är det ju ännu mer anmärkningsvärt att folkpartiet över huvud taget inte har fört fram några invändningar i form av reservationer och inte heller föreslår några ytterligare resurser för verksamheten. I och med att moderater och folkpartister har betett sig på det här sättet, uppfattar jag att de ingår i utskottsmajoriteten. Hade de inte gjort det, så hade vi kunnat ändra på förslagen. Denna utskottsmajoritet säger att det finns många skäl som talar för att de här människorna bör ges utbildningsmöjligheter. Det kan vara sådana som inte i sin barndom eller ungdom hade tillgång till en grundsärskola eller av andra skäl inte gick igenom utbildningen. Det finns de som redan är ute på arbetsmarknaden och som behöver ytterligare komplettera sina kunskaper. Vidare konstateras att samhället förändras snabbt och att det krävs ökade kunskaper inom många områden. Det finns också de som vid vuxen ålder har mognat och insett att de behöver ytterligare utbildning, lika väl som det finns 139 de på arbetsmarknaden som inser att de behöver vidareutbilda sig. Utskottsmajoriteten staplar alltså argumenten på varandra, och då blir min första fråga till Marita Bengtsson: Om man nu bedömer att det finns så här många skäl, är det då inte rimligt att anta att det finns betydligt fler än 400 vuxna utvecklingsstörda som behöver den här typen av utbildning? Utskottet har behandlat kravet på en möjlighet att gå om utbildningen — som framgår av betänkandet, finns det många skäl som talar för att en del kan behöva göra det — och majoriteten noterar att det skall man väl kunna få göra, under förutsättning att det finns plats i någon undervisningsgrupp och under förutsättning att de inte tar bort platsen för någon annan. När vi vet hur snålt tilltagen hela verksamheten är — bara 55 000 timmar — kan vi ganska raskt konstatera att det kommer inte med de premisserna att vara möjligt för någon enda av eleverna att gå om. Så det yttrandet var inte särskilt mycket värt. Utskottsmajoriteten landar på — och därmed är tydligen moderater och folkpartister till freds — att den här frågan behöver utredas ytterligare. Utskottsmajoriteten noterar att den har tillstyrkt regeringens förslag och finner ”med hänvisning härtill” att det inte behövs någon utvidgning av verksamheten. Jag reagerar litet grand mot den typen av argumentation, som vi har mött ganska ofta nu i vår. Utskottsmajoriteten är ganska slarvig med att argumentera för sina åsikter. Vad betyder, Marita Bengtsson, att det ”med hänvisning härtill” inte behövs ytterligare resurser? Det är ju det ni konstaterar. Vad betyder det i klartext? Vad grundar ni er uppfattning på, när ni först säger att det finns oerhört många skäl att ge utbildningsmöjligheter åt utvecklingsstörda? Det finns ytterligare en resursfråga som är viktig. Den gäller de stödresurser som skall ges till den här verksamheten. Vi har inom den vanliga kommunala vuxenutbildningen ett särskilt schablontillägg på 15 26, och här har man i propositionen sagt att det är väl rimligt att ha samma schablontilllägg för den nya formen av särvux. Det är resurser som skall användas till information, till studieoch yrkesorientering, till stödundervisning och till kurativa insatser. Där konstaterar utskottsmajoriteten helt frankt att det inte finns något underlag som säger att behovet behöver vara större för de här människorna. Då måste jag återigen ställa frågan till Marita Bengtsson, som företräder utskottsmajoriteten: Vet man ingenting av egen erfarenhet? Anser Marita Bengtsson att det är sannolikt att anta att de människor som skall gå i särvux inte har större behov av stödinsater än de vuxna som går i komvux? Vi gör i varje fall alldeles klart den bedömningen att så är fallet och har därför föreslagit att schablontillägget skall utgå med 30 9 i stället. Jag tycker att man måste ha någon form av argumentation och inte bara konstatera att ”det behövs nog inte”. Det skulle vara intressant att höra vad Marita Bengtsson har för skäl för detta. Sedan till frågan om betygen, där utskottsmajoriteten har landat på att man skall ha en tvågradig skala: godkänd-icke godkänd. Den enda motivering man har är att de studerande i särvux inte bör förvägras möjligheten att få betyg. Då är min fråga till Marita Bengtsson: Alla de som skall få det s.k. betyget icke godkänd, är de inte förvägrade någonting? Vi har tyckt att det är helt rimligt att säga att det för dem som skall studera i särvux är fullt tillräckligt att få ett intyg över genomgången utbildning. Prot. 1987/88:126 Herr talman! Mot den här bakgrunden har vi ifrån centern ett antal 25 maj 1988 reservationer, som jag ber att få yrka bifall till. Där har vi också förslag om Ol anvisning av ytterligare medel för att;förstärka.den.här utbildningen både: SA Pfetsäklad SE är vuxenutbildning för kvantitativt och kvalitativt. é ; psykiskt utvecklings

Herr talman! Jag ber först att få yrka bifall till de reservationer i detta betänkande där vpk finns med. Försök med vuxenutbildning för vuxna utvecklingsstörda människor har pågått i nästan två decennier i Sverige. Nu lägger regeringen fram ett förslag om en fastare organisation för dessa människors vuxenutbildning, och så långt är det gott och väl. Men resultatet av det betänkande vi nu behandlar blir att riksdagen kommer att besluta om att den här provisoriska verksamheten skall utredas igen. Varför? Jo, tydligen har utskottsmajoriteten inga utvärderingsresultat eller erfarenheter från nästan 20 års provisorisk verksamhet. Detta är ytterst anmärkningsvärt. Utskottsmajoriteten har alltså inte tillgång till de nödvändiga erfarenheter som särskollärare, skolöverstyrelsen och FUB har. Det är inte så mycket att tillägga till detta. Vi från vpk menar att om man verkligen hade velat, hade man naturligtvis kunnat inhämta de erfarenheter och den kunskapsmassa man behövt för att nu fatta beslut om vilka villkor de vuxenstuderande som vi nu talar om skall ha. Det är nödvändigt att man förstår människors särskilda behov, och detta är inte konstigare när det gäller psykiskt utvecklingsstörda människor än när det gäller vad man kan kalla normalt utvecklade elever — de som går i grundskolan, gymnasieskolan, komvux och grundvux. Eller är det de tydligare behov som utvecklingsstörda människor ibland uttrycker som gör att det är så svårt för utbildningsutskottets majoritet att klara gränsdragningar mellan vad som är träning och vad som är utbildning i snäv bemärkelse? Från vpk:s sida menar vi att om man verkligen vill ge kompetens via vuxenutbildning, kan man inte kräva prestation inom kraftigt begränsade tidsramar. Särskilt gäller det påståendet de elever som kommer att gå i särvux. Är det vad som kallas kompetensen som är vägledande eller är det inhämtad kompetens per tidsenhet? Frågan måste ställas till utskottsmajoriteten, eftersom det inom bildningens område liksom i fysiken är skillnad mellan att ha en sträcka eller bildningsmassa och att utsättas för en färd på sträckan i en viss hastighet. Menar utskottsmajoriteten att det finns vattentäta skott av ansvarsfördelning mellan vad som kan ses som utbildning och vad som bör ses som en eventuell social träning? Ibland är det faktiskt nödvändigt med vissa avbrott för olika sociala ändamål — social träning — bara för att man skall nå de kompetensrelaterade målen. Det gäller i komvux liksom i särvux, det gäller i grundskolan och gymnasieskolan. I fråga om grundskolan och gymnasieskolan behöver man inte utreda vem som skall stå för vad, men när det gäller särvux måste vi tillsätta en utredning för att se på när det och det momentet 141 inträder. Jag förstår inte hur det skall gå till rent bokföringsmässigt. Men vi kanske senare får svar av majoritetsföreträdarna på de frågor jag har ställt. Till detta betänkande har också fogats en makalös reservation. Jag bestrider Hans Daus påstående att vi från vpk skulle ha något gemensamt med moderaterna. Vi vill ta bort betygen, men i avvaktan på att vi får ett sådant beslut, som kommer förr eller senare, vill vi inte särbehandla människor som skall studera inom särvux.

När kommer moderaterna att föreslå att grundskolans elever skall få välja mellan tvågradig och femgradig betygsskala? Vem är bäst av eleverna i moderaternas särvux — den elev som väljer betyg enligt femgradig skala eller den som väljer intyg? Och vem skall göra valet — eleven eller läraren eller eventuell vårdnadshavare? Herr talman! Frågorna reser sig, och de kräver svar.

Herr talman! Regeringen har i en särskild proposition föreslagit att den nu snart 18-åriga försöksverksamheten med vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda, särvux, skall bli reguljär fr.o.m. den 1 juli 1988. Det är mycket positivt. Det finns 42 000 människor i Sverige som är psykiskt utvecklingsstörda. Därav är 38 000 utvecklingsstörda från födseln, 2 000 har fått en hjärnskada senare i livet, och 2 000 har s.k. barndomspsykos. Hela gruppen delas ibland in i gravt utvecklingsstörda, måttligt utvecklingsstörda och lätt utvecklingsstörda. De gravt utvecklingsstörda utgör 5-10 2 av alla, och de bor i regel på institutioner under hela livet. De måttligt utvecklingsstörda går i träningsskola i tio år och kan därefter fortsätta med yrkesträning eller i vissa fall yrkessärskola i fyra år. De lätt utvecklingsstörda går i grundsärskolan i tio år och fortsätter sedan med en fyraårig yrkesutbildning. Regeringen föreslår en kompetensinriktad vuxenutbildning för de psykiskt utvecklingsstörda. Med detta menar man att utbildningen skall förbereda för fortsatt utbildning eller yrkesliv. Ungdomsutbildningen i grundskolan har ju sin motsvarighet för vuxna i grundvux eller komvux. Särvux skall på ett liknande sätt ge vuxna psykiskt utvecklingsstörda en motsvarighet till grundsärskolan. Konsekvensen av detta är att det i första hand är studerande som tillhör gruppen lätt utvecklingsstörda som kan klara särvux i den föreslagna formen. I försöksverksamheten som pågått sedan 1970 har man vänt sig till såväl lätt utvecklingsstörda som måttligt utvecklingsstörda. Det innebär att verksamheten i särvux motsvarat dels grundsärskolan, dels träningsskolan. Det har varit en blandning av undervisning, folkbildning, habilitering och terapi. I SÖ:s utredning som ligger till grund för förslaget framkommer det att särvuxutbildningen som den i dag bedrivs saknar profil. Prot. 1987/88:126 Kostnaderna för försöksverksamheten betalas till knappt en tredjedel av 25 maj 1988 staten, vilket i dag är 5 milj.kr., och till drygt två tredjedelar av landstings kommunerna, vilket motsvarar 10 milj.kr. Det som nu görs reguljärt enligt Komp etensinriktad eringens förslag kan uppskattas till ungefär en tredjedel av verksamheten VUXEN TOR och lr s sla re a 3 psykiskt utvecklings och tillförs ett anslag på 15 milj.kr. Det innebär inte att man drar ned på statens engagemang i särvuxverksamheten, utan innebär i stället att verksamheten trefaldigas. Det är inte orimligt att utgå från att de 10 milj.kr. som landstingen satsar i försöksverksamheten till största delen gäller träningsskolan och därmed också inbegriper habilitering. I propositionen förutsätts att landstingen gör dessa insatser även i fortsättningen. Det har varit mycket svårt att få fram uppgifter om vad habilitering egentligen innebär. Ett försök att beskriva habilitering har gjorts av den s.k. Ansgargruppen. Så här skriver man: ”Aktiva insatser behövs för att stimulera och utveckla den enskildes egna resurser. Insatserna skall grundas på den enskildes behov och planeras tillsammans med denne och hans närmaste. Principen om helhetssyn bör här beaktas. Ett tvärfackligt lagarbete, där såväl medicinska, psykologiska, sociala som pedagogiska aspekter av funktionsnedsättningen beaktas, för att erbjuda fullgoda insatser för den enskildes utveckling. Insatserna kan vara dels av behandlande karaktär dels rådgivande och annat personligt stöd som ges av arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast, specialpedagog m.fl. yrkeskategorier. Rådgivning och stöd skall också erbjudas anhöriga — föräldrar, syskon, make och barn — samt även familjehemsföräldrar. Avsikten är dock inte att ge den typ av social service som socialtjänsten skall erbjuda enligt socialtjänstlagen eller att begränsa hälsooch sjukvårdens ansvar för den enskilde enligt hälsooch sjukvårdslagen. Det är inte ovanligt att en och samma person får service från alla tre verksamhetsgrenarna samtidigt. Som en naturlig del i det personliga stödet bör ingå att så långt möjligt för den enskilde samordna de olika samhällsinsatserna och då ha en helhetssyn över den enskildes behov.” Ansvaret för habiliteringen åvilar landstingskommunerna i deras egenskap av vårdhuvudmän. Kritiken mot propositionen har framför allt riktat in sig på en viktig punkt, nämligen att särvux inte skall ge en motsvarighet till träningsskolan. Det är i fråga om utvecklingsstörda inte helt lätt att definiera hur undervisning skall avgränsas mot andra aktiviteter, och framför allt är det svårt att definiera vad som är träningsskola, habilitering eller terapi. Om statens ansvar också skall omfatta träningsskola för vuxna psykiskt utvecklingsstörda är det dessutom fråga om helt andra kostnader. Av beräkningar som är gjorda framgår det att behovet torde ligga på minst 75 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit. Således räcker inte heller de 35 milj.kr. som centern och vpk föreslagit. Herr talman! Förutom särvux har också utbildningsverksamhet för vuxna psykiskt utvecklingsstörda bedrivits av studieförbund och folkhögskolor. När det gäller andra vuxna upplever vi att det enbart är positivt att det finns 143 olika former av vuxenutbildning att välja mellan. Så måste det givetvis också få vara för de psykiskt utvecklingsstörda. Men även i detta sammanhang har det funnits problem att definiera avgränsningen mellan kompetensinriktad utbildning och folkbildning inom folkhögskolor och studieförbund. Med anledning av de många oklarheter som fortfarande råder beträffande bl.a. verksamhetsansvar och kostnadsansvar har utskottsmajoriteten föreslagit att en ny utredning bör tillsättas. Den första och viktigaste uppgiften för utredningen bör enligt utskottet gälla på vilket sätt utbildning på träningsskolenivå kan ingå i särvux. Jag tycker att det är mycket positivt. Utredningen bör klara ut avgränsningen mellan kompetensinriktad utbildning och sådan träning, habilitering och terapi som bör ingå i de särskilda omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda. Enligt utskottet bör utredningen också överväga i vad mån landstingen skall bidra till kostnaderna för särvux med utbildning på träningsskolenivå. En stor del av dessa kostnader står ju de facto landstingen för redan i dag. Är det inte egentligen detta som det handlar om även för vpk och centern, dvs. de kostnader som landstingen har? De resultat utredningen kommer fram till skall föreläggas riksdagen redan under våren 1989. Då får vi säkert anledning att återkomma till denna debatt i kammaren. När det till sist gäller betygsfrågan, delar utskottsmajoriteten regeringens uppfattning att det system som tillämpas inom grundvux och komvux bör ha sin motsvarighet i särvux. Upp till en nivå motsvarande årskurs 6 i grundskolan skall intyg utfärdas till de elever som så önskar. Efter avslutad ämneskurs skall betyg kunna sättas enligt den tvågradiga betygsskalan godkänd eller icke godkänd. Rektor skall också ha möjlighet att besluta om betyg skall kunna bytas mot intyg. Givetvis bör rektor vara väldigt generös när det gäller att utnyttja den här möjligheten. Med det anförda, herr talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Marita Bengtsson försåg oss med ett ganska utförligt referat av utredningen, propositionen och utskottets betänkande. Dessa har vi haft möjlighet att ta del av tidigare, så de kände vi till. Om vi återvänder till fakta innebär det beslut som kommer att fattas att försöksverksamheten ersätts med en reguljär undervisning i särvux — det är exakt vad som står i propositionen — som får en omfattning på 55 000 timmar. Det i sin tur innebär, Marita Bengtsson, att det blir en kraftig nedskärning av ambitionsnivån. Färre utvecklingsstörda kommer i fortsättningen att ha möjlighet att få den här undervisningen. Man hänvisar då till att dessa människor kan få gå i träningsskola som bekostas av landstinget och att studieförbunden har olika former av verksamhet för utvecklingsstörda. Det är alltså de argument som förs fram. Sedan framkom emellertid det riktiga skälet, vilket Marita Bengtsson kanske inte tänkte på att hon sade, nämligen att det handlar om helt andra kostnader om man skulle höja ambitionsnivån till den nivå som utredningen föreslog. Marita Bengtsson tycker att det är bättre att landstingen står för dessa kostnader eller att dessa kostnader belastar studieförbundens verksam = Prot. 1987/88:126 het. Kostnaderna, Marita Bengtsson, är väl desamma? Det handlar baraom 25 maj 1988 vem som skall vara kostnadsbärare. Jag trodde att det viktiga i den här debatten var att ge så många vuxna utvecklingsstörda som möjligt en Komp SERnrilad, é md S Å vuxenutbildning för kompetensgivande utbildning, inte att fördela kostnader på olika kostnadsz 5: psykiskt utvecklings bärare. Men jag förstår att det är det viktigaste för utskottsmajoriteten. När ni nu säger att även om man känt till alla saker i förväg och även om en försöksverksamhet pågått i nära två decennier — något som Marita Bengtsson också upplyste om inledningsvis — vet man inte tillräckligt mycket utan måste utreda mera, så innebär det i klartext att utskottsmajoriteten underkänner regeringens proposition. Propositionen baseras ju på utredningen, som i sin tur baseras på denna försöksverksamhet. Frågorna, Marita Bengtsson, kvarstår: Varför skall verksamheten minskas från att ha omfattat 12 9 till att omfatta 7 96? Varför skall alla de skäl som ni talar om bara gälla ungefär 400 vuxna utvecklingsstörda? Kommer dessa att få någon som helst möjlighet att gå om, om så behövs? Vad betyder ”med hänvisning härtill” när ni avstyrker alla yrkanden om utökad verksamhet? Varför tror ni att schablontillägget kan inskränkas till bara 15 96? Tror ni inte att behoven är större hos de utvecklingsstörda än hos övriga elever inom komvux?

Herr talman! Om vi nu, Marita Bengtsson, är överens om att nå ett visst kompetensmål, utan att beakta tidsaspekten, inom särvux, så gäller det väl att hävda likvärdighetsprincipen inom särvux? Denna skall hävdas oavsett i vilket landsting den utvecklingsstörda bor, oavsett vilka hans eller hennes föräldrar är och oavsett om det är fråga om en man eller en kvinna. Vi från vpk:s sida menar att det är naturligt att man tar ett ansvar för detta från statens sida, alltså från centralt håll, så att de krav som vi ställer på annan utbildning också gäller för särvux. Med litet kunskap om att t.ex. psykisk utvecklingsstördhet ofta är förenad med andra handikapp, vet man att det kommer att bli ogörligt att sätta klara gränser mellan vad som är terapi, vad som är träning och vad som är utbildning i begränsad mening.

Är det målet som är viktigast, eller är det viktigast att skapa gränser mellan avsnitten fram till målet? Apropå möjligheten att gå om: Vem skall avgöra när en elev i särvux inte har ett behov att gå om i förhållande till de behov den elev har som står i begrepp att börja inom särvux? Det är omöjliga uppgifter som utredningen har framför sig. Det skall bli intressant att se vilka direktiv departementet ger till denna utredning. Detta är, Marita Bengtsson, frågor som kräver ett svar.
Herr talman! Larz Johansson ondgjorde sig över att vi moderater hade så få reservationer — inga alls, sade han till en början.

Herr talman! Jag måste fråga Björn Samuelson och Larz Johansson om de menar att reguljär särvux skall ersätta allting annat. Det kan väl inte vara rimligt. Ansvaret för habiliteringen åvilar landstingskommunerna. Så här säger utbildningsministern i propositionen: ”Jag räknar därför med att landstingskommunerna som vårdhuvudmän även i fortsättningen kommer att göra betydande insatser för gruppen utvecklingsstörda vuxna.” Vi vet att särvuxutbildning i dag bedrivs på dagcentra. Jag är övertygad om att den verksamhet som i dag bekostas av landstingen i form av träningsskola, som också ingår i särvuxutbildningen, kommer att finnas även i fortsättningen. I omsorgslagen står det tydligt att de särskilda omsorgerna skall syfta till att ge psykiskt utvecklingsstörda möjlighet att leva som andra och i gemenskap med andra. Omsorgerna skall vara inriktade på att utveckla den enskildes egna resurser. Det är ju inte bara en fråga som gäller för reguljär särvux utan också för omsorgsverksamheten i övrigt och för habiliteringen.
Herr talman! Vi menar inte att denna verksamhet skall ersätta allting annat, men vi menar att man måste ha ambitionsnivån bra mycket högre än den som utskottsmajoriteten har kommit fram till. Vi har utvecklingsstörda som redan som barn går i särskola. Jag har väldigt svårt att föreställa mig att Marita Bengtsson skulle kunna tänka sig att säga: Nu sätter vi upp ett timtak så att vi tar emot bara 7 96, 14 96 eller 18 70 av utvecklingsstörda barn i särskolan. Jag tror inte att Marita Bengtsson är villig att göra det. Men nu handlar det om utvecklingsstörda vuxna som inte har haft tillfälle att få utbildning tidigare eller inte har kunnat tillgodogöra sig den. Då måste vi naturligtvis ställa tillräckliga resurser till förfogande, så att de som inte har haft denna utbildningsmöjlighet får den. Då, Marita Bengtsson, krävs det betydligt mycket mer resurser än de som ni är beredda att anvisa. Vi har sagt både i våra motioner och under utskottsbehandlingen att vi är klara över att inte heller vårt förslag kommer att vara till fyllest, men vi tror att det kan innebära en betydligt bättre inledning. Sedan får vi bygga på dessa resurser efter hand som utbildningsmöjligheterna blir uppenbara för de utvecklingsstörda och deras vårdnadshavare. Vi är alldeles övertygade om att efterfrågan kommer att växa mycket kraftigt de närmaste åren. Men att inte sträcka sig längre än till att ge resurser som räcker till att bereda undervisning för ungefär 400 personer är närmast ett hån gentemot de utvecklingsstörda vuxna.

Herr talman! Problemet uppstår, Marita Bengtsson, i och med att man begränsar tidsrymden för inhämtandet av den kompetens som det sägs att eleverna skall få via särvux. Så enkelt är det. I viss mån — och inte så liten mån — begränsar man naturligtvis också genom att man säger att man satsar så och så många miljoner på denna utbildning, punkt och slut. Jag känner Janne, Johanna och Tomas mycket väl. Janne och Tomas kommer nog snart att kunna börja inom särvux. Johanna kommer kanske om bara några år att kunna gå in i särvux. Både Janne och Tomas tycker om att dansa. Om nu Janne och Tomas för att kunna lära sig att skriva måste få dansa med fröken eller magistern ett tag, är det terapi? Skall det kostnadsföras på ett annat konto än på det statliga särvuxkontot? Om man vill koka kaffe och måste lära sig att använda den nya kaffebryggaren på särvuxskolan, är det då fråga om ADL-träning eller om något annat? Jag ville bara ge dessa tänkta exempel för att visa på hur det blir när man begränsar utbildningen till kompetensgivande avsnitt inom särvux. Det är mycket svårt att ge klara definitioner på detta. Ibland måste man kanske gå en liten kringelikrokväg för att nå fram, liksom man många gånger måste göra i den vanliga grundskolan och gymnasieskolan.
Herr talman! Jag tror att jag är den enda av oss tre som debatterar nu som har arbetat med psykiskt utvecklingsstörda, även om det är några år sedan. Jag vet hur svårt det är att göra skillnad på vad som är utbildning, vad som kan kallas terapi och vad som är habilitering. Jag tycker det är bra att utredningen kommer till stånd. Jag tycker också det är bra att Larz Johansson medgav att också de resurser som centern vill ställa till förfogande genom sin reservation är otillräckliga. Då är det väl bra att vi får komma tillbaka om ett år och diskutera den här frågan ytterligare i kammaren, till gagn för de psykiskt utvecklingsstörda!

Fru talman! Den hittillsvarande handläggningen av det här ärendet är egentligen beklämmande och på något sätt betecknande. Vi talar om en av de allra svagaste och mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Det är beklämmande att den har behövt vänta i 18 år på en utvärdering av den försöksverksamhet som rör rätten till vuxenutbildning för den här gruppen. Det är beklämmande att när en proposition med ett ställningstagande äntligen kommer, är den en halvmesyr, bitvis ganska okunnig och präglad av en njugg inställning. Jag kan i mycket instämma i den kritik som t.ex. Larz Johansson och Björn Samuelson har framfört mot propositionen. Det gäller t.ex. avgränsningen av vilken verksamhet som skall vara statsbidragsberättigad. På något sätt får man det bestämda intrycket att den allra svagaste gruppen i det här sammanhanget är bortglömd i propositionen — träningsskolan verkar vara bortglömd, och dimensioneringen tycks vara präglad av njugghet. Utskottsmajoriteten avvisar i viktiga delar propositionen. Det är litet svårbegripligt för mig när Larz Johansson säger att folkpartiet inte har några invändningar mot propositionen. Han vet ju mycket väl att vi inte skulle ha accepterat propositionen om inte utbildningsutskottets behandling hade inneburit att den i viktiga avseenden underkändes. Det skall presenteras ett nytt förslag för riksdagen inom ett år, där bristerna i propositionen förhoppningsvis är avhjälpta. Det anges klart i utskottsbetänkandet att den viktigaste uppgiften för denna nya utredning, som skall jobba snabbt, är att klargöra hur träningsskolan kan införas i särvux. Den andra punkt där utskottet i praktiken underkänner propositionen gäller det vi kan kalla rätten att gå om. Det framgår helt klart att med den bedömning som utskottsmajoriteten gör av de här frågorna är det en självklarhet att elever som behöver det skall ha rätt att repetera årskurser. Larz Johansson talade i ett annat inlägg om den ”ambitionsnivå som utskottsmajoriteten har kommit fram till”. Det är litet svårt att förstå vad han menar med det. I fråga om resurserna hade vi från folkpartiets sida varit fullt beredda att anvisa de medel som hade behövts för en rimligare dimensionering av verksamheten. Men problemet är att det varken i propositionen eller i något annat dokument finns någon realistisk och genomarbetad bedömning av hur stort resursbehovet egentligen är. Det är ytterligare ett bevis för hur bristfällig propositionen är. Jag upprepar återigen: För folkpartiets vidkommande är detta en så angelägen fråga att vi är beredda att anvisa de resurser som behövs för ett statsbidragssystem som inkluderar den verksamhet som träningsskolan bedriver. Eftersom vi står bakom utskottsbetänkandet tycker jag det är mycket angeläget att få säga att den utredning som vi kräver måste arbeta mycket snabbt. Den bör helst tillsättas vid morgondagens regeringssammanträde eller, om inte det kommer att ske, inom de allra närmaste veckorna. Eftersom utbildningsministern är i kammaren hoppas jag verkligen att han tar till sig det budskapet. Det får inte bli någon upprepning som för folkhögskoleutredningen, vars tillsättande drog ut månad efter månad. Från folkpartiets sida hade vi helst sett att det hade blivit en tjäntemannautredning. Men när nu utskottsmajoriteten har enats om att det bör vara en utredning med parlamentariskt inslag innebär det ännu större krav på att utredningen verkligen kommer i gång snabbt. Björn Samuelson har utvecklat vilka svåra frågor utredningen skall hantera, och jag kan hålla med om vad han sagt. Men det får inte vara så i vårt samhälle att vi år efter år, årtionde efter årtionde bollar finansieringsansvaret mellan olika samhällsinstanser för en grupp som relativt sett är så liten men som är så utsatt. Det är til syvende og sidst samma skattebetalare som betalar landstingsskatt och statsskatt, och det vore helt orimligt om kompetenstvister och definitionsfrågor av det slaget skulle fördröja denna mycket angelägna reform. Jag uppfattar utskottets förslag som ett underkännande av viktiga delar av propositionen, och därför yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan.

Prot. 1987/88:126 Fru talman! Jag vill mycket kort ta upp två saker. 25 maj 1988 Situationen blev inte särskilt mycket klarare efter Lars Leijonborgs inlägg. Kompetensinriktad Han tolkar utskottsmajoritetens ställningstagande på det sättet att utredca AR : 5 s Ira a SN vuxenutbildning för ningen syftar till att visa hur träningsskolan skall införas i särvux och att den : < Psykiskt utvecklings skall ha statsbidrag. Samtidigt har Marita Bengtsson använt all kraft för att argumentera för att utredningen skall avgränsa träningsskolan från den Övriga verksamheten och att landstinget skall betala den — inte staten. Jag kan ge Lars Leijonborg rätt i att det är samma skattebetalare det handlar om vare sig man betalar kommunaleller landstingsskatt eller statlig skatt. Men det är inte samma sorts skatt. Statsskatten är progressiv, och kommunaloch landstingsskatten är proportionell. Alla vet att kommunaloch landstingsskatt är betydligt tyngre att bära för lågoch medelinkomsttagare, medan statsskatten hårdast drabbar höginkomsttagare — i varje fall ännu, så länge som inte folkpartiet och andra har lyckats åstadkomma betydande skattelättnader för just höginkomsttagarna. Det är alltså en sanning med viss modifikation att säga att det handlar om samma skattebetalare.

Fru talman! Det var bra att Lars Leijonborg sade att man från folkpartiets sida visst är beredd att bestrida de kostnader som krävs för särvux reella behov. Han talade också om rätten att gå om.

Har Lars Leijonborg inte några egna erfarenheter av denna skolverksamhet, som har bedrivits i 18 år? Om man nu skall utreda vad som skall finnas inom särvux, måste man då inte ta till vara de erfarenheter som finns inom FUB, hos lärare inom särskolan och inom skolöverstyrelsen? Fru talman! Jag har tänkt att låta Lars Leijonborg få ropa i öknen. Vi får se om han tar sig till en oas.

Fru talman! Vi har anledning att diskutera kompetensfördelningen mellan olika nivåer inom den offentliga sektorn, alltså fördelningen mellan stat, landsting och kommuner, Larz Johansson. Vi kan t.ex. diskutera huruvida åldringsvården skall ligga på landstingen eller kommunerna, huruvida bostadstilläggen för pensionärer skall vara en statlig eller en kommunal angelägenhet etc. I sådana diskussioner handlar det ofta ofta om miljarder kronor. I dessa frågor är det, som Larz Johansson nämnde, viktigt att beakta inkomstfördelningen mellan olika grupper av inkomsttagare. Men när det 149 gäller det belopp som vi här talar om, några tiotals miljoner, är det ganska ointressant vilken offentlig kassa som står för fiolerna. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt första inlägg, nämligen att det vore ovärdigt ett välfärdssamhälle som Sverige om diskussioner av denna typ skulle få försinka angelägna insatser för den grupp människor som vi nu talar om. När det gäller frågan om huruvida särvux skall utvidgas till att avse även undervisning som motsvarar särskolan, kan jag inte annat än citera den mening i utskottsmajoritetens skrivning som berör denna fråga. Den har följande lydelse: ”Den första uppgiften för utredningen gäller på vilket sätt utbildning på träningsskolenivå kan ingå i särvux.” För mig är denna mening tämligen klar, och det är för att vi har fått till stånd denna formulering som folkpartiet har ställt sig bakom skrivningen i detta betänkande. Min tolkning av den skrivning om rätten att gå om som Björn Samuelson läste upp är att det under ett skede då resurserna är otillräckliga kan bli fråga om ett slags val mellan en elevs rätt att gå om och en annan elevs rätt att få denna vuxenutbildning för första gången. I det allra kortaste perspektivet ligger det väl ett slags rimlighet i detta referat av verkligheten, dvs. att sådana val kan tvingas fram när resurserna är otillräckliga. Utredningen behöver därför studera vilken ståndpunkt som skall intas i dessa fall. Under hela mitt första anförande och vid den beskrivning av folkpartiets ståndpunkt som jag har givit har jag emellertid betonat att vi i folkpartiet anser att det är orimligt att man skall behöva göra sådana val. Det är här fråga om en grupp människor i vårt samhälle som under årtionden på många sätt har behandlats njuggt, inte minst när det gäller utbildning. Förslagen i den nu föreliggande propositionen borde ha inneburit en rejäl höjning av ambitionsnivån när det gäller de utvecklingsstördas rätt till vuxenutbildning. Men på grund av den utformning som propositionen nu har fått kommer så inte att bli fallet. Jag hoppas emellertid att vi mycket snart skall kunna få regler och tilldelning av statsbidrag som medför att det orimliga val som jag nyss beskrev aldrig skall behöva ske.
Fru talman! I sitt senaste inlägg sade Lars Leijonborg att det kan bli fråga om otillräckliga resurser. Men om jag förstod Lars Leijonborg rätt, så sade han i sitt inledningsanförande att det enligt folkpartiets mening aldrig skulle kunna bli fråga om att resurserna till den angelägna verksamhet som särvux innebär kan bli otillräckliga. För att verkligen förvissa mig om att på ett riktigt sätt ha uppfattat vad Leijonborg här menar, vill jag ställa följande fråga: Skall principen om likvärdighet också gälla för särvux?

Fru talman! Om jag har förstått Björn Samuelsons fråga rätt, blir svaret självfallet ja. Om jag återigen får repetera folkpartiets inställning till detta med resurserna, så hade vi ju gärna gått med på centerns, vpk:s eller SÖ:s bedömning eller den av Marita Bengtsson här angivna resursbedömningen. Prot. 1987/88:126 Vi hade som sagt gärna ställt oss bakom belopp som 30, 35, 50 eller 75 milj. 25 maj 1988 kr. om någon bara hade kunnat påvisa att denna resursbedömning stod på en fast grund. Björn Samuelson har flera gånger frågat mig och andra om vi inte har dragit några slutsatser av dessa 18 års försöksverksamhet. Det är väl bara att erkänna att vi i folkpartiet inte har de resurser som behövs för att göra en professionell och kvalificerad utvärdering av denna försöksverksamhet. Jag tycker att inte heller vpk:s motion eller reservationer till betänkandet innehåller några sådana kvalificerade slutsatser. Vi får emellertid hoppas att den utredning som förhoppningsvis snart tillsätts skall kunna ge svar på dessa frågor. Det förslag till resursbehov som en sådan utredning kommer fram till är vi i folkpartiet beredda att tillmötesgå.

Fru talman! I dag kom ett pressmeddelande från kommunikationsdepartementet om att de europeiska kommunikationsministrarna i nästa vecka träffas i Luxemburg för att genomföra den europeiska transportministerkonferensen CEMT. Konferensen skall bl.a. diskutera det svenska förslaget om en särskild ministerkonferens om transportoch miljöfrågor samt frågan om snabbare utveckling när det gäller tillgången på blyfri bensin i Europa. Pressmeddelandet aktualiserade inför dagens riksdagsbehandling av betänkandet Miljö och energi återigen betydelsen av ett internationellt engagemang i miljöfrågor även på trafikområdet. Föroreningar känner inga gränser. Men ingen nation kan begära åtgärder av andra utan att själv genomföra mesta möjliga miljöinsatser. Trafikens miljöpåverkan har i takt med de senaste årens trafikökning varit föremål för många diskussioner. Olika åsikter och skilda forskningsresultat har redovisats. Åtgärderna har däremot varit sparsammare. Det är därför positivt att det i propositionerna Trafikpolitiken inför 90-talet och Miljöpolitiken inför 90-talet har tagits ett fastare grepp på frågorna om miljö och energi i trafiken. På alla punkter når man inte så långt som många önskar, men färdriktningen har angivits. Det gäller för oss alla att se till att denna hålls och att takten i åtgärderna inte släpar efter. Miljöpåverkan från transportsystemet måste minska både på kort och på lång sikt. På kort sikt kan vi genom att använda blyfri bensin, följa hastighetsbestämmelser, hålla jämn fart och undvika tomgångskörning redan i dag påverka utsläppsnivån. 151 Genom den obligatoriska katalytiska avgasrening som nästa år införs på alla nya bilar, en åtgärd som vi i folkpartiet för övrigt anser borde ha kunnat komma långt tidigare, och genom reningsutrustning även på äldre bilar får man framöver den rening vid källan som är så viktig ur miljösynpunkt. Folkpartiet har sedan länge föreslagit ekonomisk stimulans till installation av renare på äldre bilar, vilket en majoritet i jordbruksutskottet nu föreslår i samband med behandlingen av miljöpropositionen. Det är svårt att förstå att socialdemokraterna inte kan inse det positiva i en sådan utveckling liksom i att andra än märkesverkstäderna kan svara för reparation av bilar med katalytisk avgasrening. På kort sikt kan vi alltså åstadkomma förändringar med dagens teknik, men långsiktigt och för att uppnå ännu bättre resultat måste nya fordonstyper och mer energibesparande teknik utvecklas. Framför allt måste en större andel av godstransporterna föras över till järnväg och fartyg. Om dieseldrivna fordon skall användas även i framtiden bör rening införas redan i början av 1990-talet, i stort sett två år tidigare än regeringen föreslagit. Det föreslagna bidraget på 450 milj.kr. till inköp av nya bussar och lastbilar som uppfyller skärpa avgaskrav kan bli en värdefull morot i omdaningsarbetet. Ännu viktigare är att samtidigt stimulera till minskad energiförbrukning och till användning av alternativa drivmedel. Ju mer vi kan komma ifrån oljeberoendet, desto bättre. Etanolinblandning eller enbart etanol är positivt från miljösynpunkt, men bensinskattens stora betydelse lägger för närvarande hinder i vägen. Motoralkoholkommitténs förslag har resulterat i en samlad strategi för introduktionen av alternativa drivmedel. Denna sammanställning ingår som bilaga i miljöpropositionen. Statens energiverk skall ha huvudansvaret för introduktionsplanen. Någon tidsplan finns dock inte angiven. När kan vi emotse en sådan? Det dröjer troligen en bit in på 2000-talet innan vi uppnår den rening vid källan som eftersträvas. Därför föreslår vi i reservation 14 att miljöskyddslagen skall tillämpas på större utbyggnader av vägar. Koncessionsnämnden bör pröva sådana fall. Man bör också utreda Naturskyddsföreningens förslag om att alla vägprojekt skall anmälas till naturvårdsverket som därefter skall avgöra om tillståndsplikt skall gälla. Det är också viktigt att miljöfrågorna tidigt kommer in i bilden. Fru talman! Det är beklagligt att trafikutskottets majoritet inte accepterat förslaget om miljöprövning. Det har nämligen jordbruksutskottets majoritet gjort. För den som stöder reservationen här går det att hålla en rak linje i denna fråga. Jag yrkar således bifall till reservation 14 som är folkpartiets enda reservation i detta betänkande. På några andra punkter har vi genom särskilda yttranden framfört avvikande åsikter — reservationer har avgivits tidigare i andra betänkanden från trafikutskottet. I det särskilda yttrandet nr 3 betonar vi att de olika trafikslagen bör belastas med kostnaderna för den miljöpåverkan som de ger upphov till. För den trafikgren som ökar mest — flyget — är det särskilt viktigt att avgiften utformas så att den stimulerar en övergång till miljövänligare flygplan. Likaså bör tätortstrafiken betala en större del av sina kostnader. Detta bör också på sikt leda till en minskning av tätortstrafiken. Det är bra att den s.k. Prot. 1987/88:126 storstadsutredningen nu tillsatts för att få fram ett samlat underlag om 25 maj 1988 möjligheterna att begränsa trafikens hälsooch miljöeffekter. Det är också bra att frågan om kringfartsleder och jämnare trafikströmmar blir en del av utredningsarbetet. Över huvud taget behöver många såväl små som stora kommuner se över sin trafiksituation från miljösynpunkt. Både trafikpropositionen och detta betänkande visar att det ökade trafikarbete som vi behöver för vår välfärd inte behöver innebära ökad negativ miljöpåverkan. Men vi skall inte bara lita till lagar och bestämmelser eller till nyteknik. Vi kan även var och en bidra till en bättre miljö. Vi kan åka kollektivt, helst järnväg när detta är möjligt. Vi kan gå och cykla mer och vi kan se till att bilens utsläpp minimeras genom avgasrening och genom att hålla hastighetsgränser. Det låter inte så storslaget, men genom vårt intensiva trafikarbete, där praktiskt taget alla tar del, kan även så enkla åtgärder ge resultat. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet, utom vad avser den fråga som behandlas i reservation 14.

Fru talman! Av sammanfattningen i utskottsbetänkandet kan utläsas att ett av de allra viktigaste målen inom trafikpolitiken är att kraftigt begränsa trafikens miljöpåverkan. Ett annat viktigt mål är att minska energiförbrukningen inom transportsektorn. Miljövänliga och energieffektiva transportförsörjningar bör därför utvecklas och stimuleras. Ja, så långt kan vi alla vara överens — men när det sedan gäller hur detta skall ske är vi inte längre eniga, inte heller om målsättningen när denna närmare skall preciseras. På grund härav finns till betänkandet fogat fjorton reservationer. Centerns representanter har undertecknat sju stycken. Fem av dem står vi själva för, en har vi tillsammans med folkpartiet och vpk och en tillsammans med endast vpk. Jag skall, fru talman, i mitt anförande något kommentera innehållet i dessa reservationer. Den 6 maj diskuterade vi SJ här i kammaren och den 19 maj vägarna. Dagens debatt måste föras med hänsyn till vad som sades den 6 och den 19 maj. Från centerns sida menar vi att man måste satsa på en bättre kollektivtrafik för att få en bättre miljö. Man måste också satsa på att bygga bättre vägar. Vi har i båda dessa fall velat satsa betydligt mer än regeringen. Därmed värnar vi om miljön på ett bättre sätt. Om vi skall få folk att åka tåg i större utsträckning och om vi skall få företag och andra att i högre grad använda SJ för godstransporter, måste järnvägen vara ett attraktivt alternativ — i annat fall avstår man. För att järnvägen skall bli ett attraktivt alternativ krävs stora investeringar. Regeringen satsar 10 miljarder på utbyggnad av järnvägen under den närmaste tioårsperioden — vi i centern vill satsa 20-25 miljarder. Risken med regeringens snåla anslag till banverket är att SJ aldrig hinner ta igen det som behövs gentemot bilismen. Det vore till stor skada för miljön, och hela samhället får i efterhand stå för konsekvensen av detta. Satsningen på järnvägen är från många synpunkter viktig med hänsyn till 153 just miljön, dels gäller det den långväga godstrafiken, dels de kortare distanserna i våra större tätorter, dvs. all pendeltrafik som där förekommer. Om vi inte satsar på den spårburna trafiken tvingas vi i stället bygga ut dubbla motorvägar — med alla de problem detta medför. Järnvägen har emellertid en uppgift även på de långa distanserna: det är viktigt att SJ tar upp konkurensen med flyget, som från miljösynpunkt inte alls är bra. Snabbtågens införande är beroende av de satsningar som gjorts på järnvägsutbyggnaden. Därmed har dessa en indirekt påverkan på de föroreningar som kan hänföras till flyget. Centerns alternativ med utbyggnad av den spårburna trafiken ger möjlighet till en framtida avlastning av flyget, vilket också kan innebära att utbyggnaden av flygplatser ej behöver ske på sådant sätt som nu planeras samt att flygresurserna i ökad omfattning kan användas på långa distanser. Fru talman! Vi är väl alla medvetna om att bilismen står för mycket av luftföroreningarna i våra storstadsområden. En ökad satsning på kollektivtrafiken, som jag tidigare berörde, är ett av de förslag vi från centern står bakom. Vi vill också ha kraftigare åtgärder för att åstadkomma s.k. bilfria citykärnor, dvs. vi vill låta endast taxi, nyttofordon i övrigt liksom handikappfordon få tillgång till själva citykärnan. För att detta skall kunna vara möjligt måste kollektivtrafiken byggas ut mer liksom vissa parkeringsanläggningar. Andra åtgärder som vi vill att man skall pröva i större skala är etanoldrift liksom gasdrift och eldrift. Vi vill att samhället skall stimulera användningen av dylik teknik. Tyvärr har inte regeringspartiet visat rätt intresse i dessa frågor. Det är visserligen bra att Sven Hulterström tillsatt en storstadsutredning, men det borde inte ha hindrat honom från att under tiden ta olika initiativ. I föreliggande betänkande finns förslag om stimulansbidrag till dem som byter ut sin lastbil eller buss till ett mera miljövänligt fordon. Vi i centern vill att bidrag också skall kunna utgå om man väljer att endast byta ut motorn. Det är ju den som föranleder dessa föroreningar. Speciellt när det gäller lastbilar kan det ofta förekomma att själva bilen är okej, men att motorn är utsliten. Det vore därför klokt att låta stimulansbidraget även omfatta dylika åtgärder. Fru talman! Alla vet att utsläppen ökar med högre hastighet. Att begränsa hastigheterna är ingen populär åtgärd. När vi är medvetna om hur mycket en sänkning av hastigheten med 10 kilometer i timmen verkligen innebär, förvånar det mig att det inte gått att få enighet i utskottet om temporär hastighetsbegränsning från 110 till 100 resp. 90 till 80 kilometer till dess att vi fått katalytisk avgasrening på alla bilar. Då skall vi pröva hastighetsbegränsningarna av trafiksäkerhetsskäl och ej av miljöskäl. I detta ärende har vi avgivit en reservation tillsammans med vpk. Debatten om byggandet av motorvägar och andra stora trafiksystem i vårt land är stundvis mycket intensiv. Olika sidor i debatten anklagar varandra för osaklighet. De sammanlagda miljöeffekterna är också många gånger svåra att överblicka. Olika experter har olika uppfattningar. Vi anser därför att det vore motiverat att koncessionsnämnden för miljöskydd får pröva sådana utbyggnadsplaner. Vi har föreslagit detta och har en reservation tillsammans med folkpartiet och vpk. Fru talman! Från centerns sida är vi starkt medvetna om problemet medde Prot. 1987/88:126 tilltagande luftföroreningarna. Vi är medvetna om att en del av dessa har sitt 25 maj 1988 ursprung i biltrafiken. Vi är medvetna om att det är speciellt besvärligt i våra storstadsområden. Vi är beredda att vidta åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Därför vill vi bygga ut kollektivtrafiken, och vi föreslår därför betydligt större satsningar på järnvägen för att den skall kunna ta över såväl persontrafik som godstrafik från landsvägen. Vi är beredda att satsa på miljövänliga alternativ i storstadstrafiken. Utöver eldriven spårbunden trafik vill vi pröva etanoldrift, gasdrift m.m. De större städernas citykärnor anser vi i mycket högre grad skulle kunna befrias från framför allt onödig biltrafik bl.a. genom att kollektivtrafiken starkt byggs ut. Vi vill utveckla miljövänligare motorer. Vi är beredda att temporärt införa hastighetsbegränsningar för att på så sätt låta var och en på ett positivt sätt medverka till att luftföroreningarna radikalt minskar. Fru talman! Centern har alltid slagit vakt om en god miljö. Vi gör det också nu genom att anslå mera pengar, stimulera till miljösatsningar och införa hastighetsbegränsningar. Våra förslag kan snabbt ge effekt. Om övriga riksdagsledamöter vill stödja en miljövänlig politik, finns den möjligheten genom att stödja centerns reservationer, som jag slutligen ber att få yrka bifall till.

Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer till betänkandet där vpk finns med. I kväll har det på en annan plats i riksdagens hus funnits en miljöstudiegrupp i arbete. Det är Rifo som har stått som arrangör, och det som sades under de timmarna skulle med fördel ha kunnat sägas här, i den här debatten. Det handlade om det vi talar om nu, om trafiken, miljön, försurningen och vad vi kan göra åt detta. Det var inte särdeles välbesökt, i vart fall inte av ledamöter som finns här nu. Godsoch persontrafik på landsväg måste minska. Bilismen är inte miljövänlig och energisnål och kommer aldrig att bli det. Förbränningsmotorn är en parentes i den mänskliga industrikulturens utveckling. Bilismen som global metod att lösa transportproblem är ingen framkomlig väg. Bilismen föder projekt för sin egen överlevnad. Projekt som Öresundsbron och ScanLink främjar bilismen och leder till en ökning av biltrafiken, som leder till förödelse av skogen, vattnet och luften. De investeringar som satsas här skulle i stället kunna gå ut på att bygga ut och rusta upp järnvägen. Inrikesoch kustsjöfarten är ett annat exempel på ett miljövänligt och energisnålt alternativ till tunga landsvägstransporter. Järnväg och sjöfart är alltså de områden som det är samhällsekonomiskt bäst att utveckla. Flygtrafiken ökar. Vi kan laborera med siffror om det är 7, 8, 9 eller 10 90 per år, men vi är alla medvetna om att den ökar. Snart blir det en tredje landningsbana på Arlanda, och vi får en ny terminal — till kostnader som naturligtvis har en alternativ användning. Utvecklingen med en snabbt ökande flygtrafik måste hejdas. Ett sätt att göra det är naturligtvis att införa en flygbränsleskatt, som blir ett instrument 155 för att styra utvecklingen, inte bara från tid till annan bedöma vad som är ekonomiskt och praktiskt möjligt att ta ut av flyget. Öresundsbron och ScanLink nämnde jag tidigare. De är naturligtvis inte de enda exemplen på vilka investeringar bilismen kräver. I min hemtrakt har man nu börjat bygget av den s.k. Deltavägen, som under decennier har varit ett diskussionsämne. Deltavägen har som begrepp och namn blivit så pass komprometterad att man nu har börjat kalla den Midlandaleden, men fenomenet som sådant är detsamma: investeringar som gynnar en fortsatt utveckling av bilismen. Volvo och Saab-Scania har både drivit på och gynnats av den svenska trafikpolitiken. Vi har kommit att bli beroende av massbilismen, och vi måste göra oss av med det beroendet. De enorma intressen som finns i bilindustrin inriktar forskningsoch utvecklingsarbetet på ett fullkomligt sanslöst sätt. Ett exempel såg jag för några veckor sedan i reklamen för Fiat. I en annons säger man med stolthet att man har använt 30 miljarder för att utveckla bilmodellen Croma. 30 miljarder — vilken gigantisk summa för att få en produkt som inte på något avgörande sätt skiljer sig från de mängder av olika bilar som redan finns! Försök att få grepp om den mängden resurser, som hade kunnat få en alternativ användning! Ett exempel från min hemtrakt: För några år sedan byggde SCA om Östrandsfabriken i Timrå. Det kostade drygt en miljard. I princip var det en nybyggnad av fabriken. Jag påstår inte att vi skulle bygga 30 massafabriker om vi hade 30 miljarder, men det ger ändå ett grepp över vilka resurser som bilindustrin satsar för att få fram en kommersiellt attraktiv bilmodell, som icke fyller något behov som inte redan kan tillfredsställas. 30 miljarder, vad skulle det betyda för den svenska järnvägens utveckling, om vi ser till de summor som trafikpropositionen har laborerat med? I en strategi för bättre miljö finns inte plats för bilen. Miljöpolitik handlar ofta om att formulera mål och ansluta sig till självklarheter som: Vi får inte vidta åtgärder på annat sätt än att de leder till en långsiktig utveckling som människan och naturen tål. — Ja, naturligtvis! Det är en konst att säga självklarheter som om de vore djupa sanningar, framvuxna av ett träget och intensivt arbete. Konkreta mål för att styra utvecklingen är det däremot svårare att finna. Ett konkret mål är att överföra tunga landsvägstransporter över 30 mil till järnväg. Men, frågar sig den klentrogne, hur skall det gå till, när vi inte ens har en järnväg som kan svälja det gods som i dag finns? Ja, det fordrar naturligtvis en utveckling av järnvägen. Det fordrar att vi tvingar fram den och inte tror att marknaden skall lösa de fördelningsproblemen. Marknaden saknar instrument för att göra det. Det förslag som vpk har om att tunga landsvägstransporter över 30 mil skall överföras till järnväg och att järnvägen successivt skall byggas ut för att motsvara kraven är ett sådant mer konkret krav. Bidraget på 450 milj.kr. är ett annat exempel på hur resurser styrs och att de kan ha alternativ användning. Bidraget gällde inköp och utveckling av dieselfordon. Det förslaget får regeringen majoritet för. Men det handlar inte om någon avgörande förbättring för miljön. De flesta inser vad det var, låt oss kalla det för något att slänga i halsen på Åkeriförbundet för att man där inte skulle bråka alltför mycket om kilometerskatten. Till den delen var det naturligtvis lyckosamt, men någon insats för bättre miljö är det naturligtvis inte fråga om. Pengarna skulle finna långt bättre användning, om de fick gå till att utveckla nya bränslesnåla motortyper och bättre drivmedel. Jag talade tidigare om konkreta mål. Ett annat konkret mål vore att halvera biltrafiken i de tätare delarna av städerna. Det förutsätter en kollektivtrafik av en annan kvalitet än i dag. Det förutsätter naturligtvis massiva satsningar, om vi skall nå den kvaliteten. Återigen: Ställ kostnaderna för det i relation till vad bilismen kostar och de summor bilindustrin är beredd att satsa för att nå sina mål — kanske några marknadsandelar eller ökade vinster. En sänkning av hastigheten är en enkel och billig åtgärd, och den bidrar till ökad säkerhet. Finns det något vettigt motiv till att man inte skulle gå in för det? Ökar säkerheten? Ja, man kan ha olika åsikter om det, men ett kan sägas med mycket stor säkerhet: den minskar i varje fall inte. Blir det någon förändring, så är det troligt att det blir en ökad trafiksäkerhet. Kostar det någonting? Betyder det en minskad transportkapacitet? Knappast. De argument som har framförts är att det inte är någon idé att komma med förslag om sänkta hastigheter, eftersom folk redan i dag inte bryr sig om att hålla de hastigheter som nu gäller. Överför det resonemanget till andra delar av svensk politik, kriminalpolitik exempelvis, så skall ni få se vilka slutsatserna blir. Det är ingen idé att ta hårdare tag mot narkotikaeländet-— folk följer ju inte de lagar som redan finns. Ja, parallellen är något halsbrytande. Vad det gäller är naturligtvis att övertyga folk om att detta är en vettig åtgärd. Det råder inget tvivel om att en sådan åtgärd på ett högst avgörande sätt och på mycket kort sikt skulle få snabb effekt. Reservation 14 har tagits upp tidigare i den här debatten, och jag ansluter mig till det som då sades.

Fru talman! Goda kommunikationer är en grundläggande förutsättning för att ett land skall kunna fungera och utvecklas i välstånd. I ett land av Sveriges storlek och läge är detta speciellt viktigt. Men välstånd är inte bara vad som kan mätas i kronor och ören. Välstånd och vällevnad är också lika med en god miljö, en luft som går att andas, levande skogar och rena vattendrag och sjöar. I dag kan vi se att vårt transportsystem har satt sina tydliga spår på miljön. Transportsystemets andel av luftföroreningarna har successivt ökat de senaste åren, medan utsläppen från andra källor har minskat. Miljön men också energifrågorna är därför en viktig del i trafikpolitiken inför 1990-talet och i det betänkande som vi nu skall ta ställning till. Utskottet tillstyrker i sitt betänkande samtliga de riktlinjer som förordas i proposition 1987/88:50 beträffande miljö och energi. De till betänkandet fogade reservationerna avstyrks. I propositionen betonas att för att de grundläggande hälsooch miljökraven skall kunna uppfyllas måste miljöbelastningen från transportsystemet minska. Målet måste vara att de skadliga utsläppen minskar men också att minskningar sker av bullerstörningar och energiförbrukning. Därför är det viktigt att transportsystem som är både miljövänliga och energisnåla utvecklas och stimuleras. Arbetet med trafikens miljöpåverkan måste därför ske både på kort och på lång sikt. Det är inte ett arbete som Sverige kan klara ensamt, utan det behövs ett internationellt samarbete. Men det är också viktigt att kostnaderna för de skadeverkningar som trafiken gör på miljön ingår i trafikens kostnadsansvar. På det sättet kan en utveckling av mer miljövänlig trafik stimuleras. Utskottsmajoriteten instämmer i uppfattningen att buller och utsläpp av skadliga ämnen i första hand bör begränsas redan vid källan, dvs. på det enskilda fordonet. Genom den katalytiska avgasreningen har vi kommit en bit på väg vad gäller personbilarna, men problemet kvarstår hos bl.a. dieseldrivna lastbilar och bussar, som i dag svarar för en betydande del av de farliga utsläppen från biltrafiken. Därför är det naturligt att emissionskraven på andra fordon än personbilar skärps i framtiden. Eftersom det tar tid innan effekterna av skärpta krav på avgasrening märks är det utskottsmajoritetens uppfattning att det är lämpligt, som föreslås i propositionen, att köpare av nya bussar och lastbilar under en frivilligperiod genom ekonomiskt stöd inom en bidragsram på 450 milj.kr. stimuleras att skaffa fordon med bättre avgasrening. Dessa stimulansåtgärder står inte i någon motsatsställning till ett utvecklande av alternativa drivmedel och fordonstyper, som vpk tycks tro. Det är också angeläget att motorer i dieselbussar som fortfarande kommer att vara i bruk under ett antal år byggs om, så att avgasutsläppen blir mindre miljöfarliga. Dessa ombyggnader föreslås i propositionen vara bidragsberättigade enligt statsbidragssystemet för stöd till byggandet av länstrafikanläggningar. Det senare stödet skall också kunna användas till en tidigare utskrotning av mindre bussar. Genom en sådan utskrotning minskar också antalet miljöskadliga fordon på andrahandsmarknaden. På lång sikt skall statsbidraget för stöd till byggande av länstrafikanläggningar användas för att stimulera en trafik som är mindre miljöfarlig än den dieseldrivna. Det kan t.ex. vara spårbunden trafik, blandformer av el och diesel eller naturgasdrift. På lång sikt är det också viktigt att få ett minskat oljeberoende och att få en övergång till alternativa drivmedel och drivsystem för att minska energiförbrukningen. Med detta, fru talman, yrkar jag avslag på reservationerna 1—9. Det är inte bara biltrafiken som orsakar miljöproblem utan också flyget, framför allt vad gäller buller och skadliga utsläpp. Flyget är dessutom det transportmedel som just nu har den kraftigaste utvecklingen. Utvecklingen av nya flygplan och flygplansmotorer har lett till att buller och utsläpp och koloxider och kolväten i viss mån minskats. Fortfarande finns det dock problem framför allt i fråga om utsläpp av kväveoxid, men även där kan vi se en ljusning genom arbetet med och utvecklingen av de nya UDF-motorerna. Därför tillstyrker utskottet propositionens förslag om att Sverige bör verka internationellt för åtgärder som syftar till en övergång till flygplanstyper som ger mindre mängd skadliga utsläpp och mindre buller. Det är dessutom Prot. 1987/88:126 viktigt att arbetet på hemmaplan fortsätter. Därför bör luftfartsverket 25 maj 1988 tillsammans med naturvårdsverket utarbeta förslag på hur man successivt kan minska miljöutsläppen från flyget. Även SJ och tågtrafikens miljöpåverkan behandlas i propositionen. Problemet gäller framför allt det buller som tågtrafiken orsakar. I dag finns ungefär 270 000 lägenheter som är utsatta för bullerstörningar över maximinivå. Utskottet instämmer i att det är angeläget att fastställa en ambitionsnivå mot buller. Dieseltrafiken hos SJ är ytterligare ett miljöproblem, om än begränsat. De dieselvagnar som i dag allmänt används på trafiksvaga banor är inte speciellt energieffektiva för sina trafikuppgifter. Därför är det angeläget att så snart som möjligt få fram en lättare motorvagn, som är mer energisnål och miljövänlig. Låt mig påminna kammaren om riksdagens beslut att anvisa 100 milj.kr. till utvecklingsarbete och demonstrationsprojekt inom kollektivtrafiken. Med detta yrkar jag avslag på reservation 10. Vad gäller sjöfarten och dess miljöpåverkan nämns speciellt i propositionen de luftföroreningar som kan uppstå när fartyg ligger vid kaj. Utskottet instämmer i att det bör vara en strävan att förse sådana fartyg med elström från land, vilket skulle minska både luftföroreningarna och bullret. Våra tätorter Stockholm, Göteborg och Malmö är de regioner som har drabbats hårdast av miljöproblemen. Enligt bilavgasutredningens betänkande år 1983 överskrids WHO:s riktvärden för kolmonoxid och kväveoxid längs 125 mil svenska stadsgator. Längs dessa gator bor 100 000 människor, och lika många har sitt arbete där. 70 76 av dessa gator finns just i Stockholm, Göteborg och Malmö. En kraftigt ökad pendling, ett ökat allmänt resande och ökat antal transporter inom handel och industri har lett till en omfattande trafik inom dessa områden, framför allt biltrafik. Kollektivtrafiken har visat sig otillräcklig, vilket också har lett till ökad biltrafik. Trängsel, dålig framkomlighet och allvarliga miljöförstöringar har blivit följden. Därför är det nödvändigt med speciella satsningar på tätorternas miljö och trafik förutom de satsningar som har föreslagits i propositionen. Utskottsmajoriteten instämmer i att det är viktigt att det skapas samordnade lösningar i hela regioner, där både kollektivtrafik och biltrafik ingår. Ansvaret för detta vilar på kommunerna och trafikhuvudmännen. Staten kan å sin sida medverka till att lösa problemet med genomfartstrafiken. Utskottsmajoriteten instämmer med propositionen om tillsättande av en utredning kring storstadstrafikens miljöfrågor. Utredningen skall bl.a. ta fram ett samlat underlag för att begränsa trafikens hälsooch miljöeffekter i storstadsregionerna. Samtidigt skall förutsättningarna för utbyggnad av kollektivtrafiken, utbyggnad av förbifarter av miljöskäl samt införande av områdesavgifter övervägas. Vidare kommer en utveckling av fordon och drivmedel med låg miljöpåverkan samt en utbyggnad av kollektivtrafiken att vara nödvändiga. I utredningen skall också diskuteras förutsättningarna för kommunerna att stoppa biltrafiken när s.k. inversion uppträder. I dag har kommunerna inga lagliga medel att göra det, trots att inversionen är ett allvarligt problem för framför allt många astmatiker och allergiker. Med detta yrkar jag avslag på 159 reservationerna 11 och 12. I propositionen behandlas i ett avsnitt frågan om den regionala miljön och framför allt hastighetsbegränsningarna på våra vägar. Mer än hälften av alla bilister kör för fort i dagens vägtrafik. Om hastighetsbegränsningarna beaktades skulle effekterna på både miljön och olycksstatistiken bli positiva. Enligt trafiksäkerhetsverket skulle också bränsleförbrukningen minska med ca 3 90. Därför är en lugnare trafikrytm och en bättre anpassning till hastighetsbegränsningarna nödvändiga komplement till en effektivare avgasrening. Utskottsmajoriteten är av samma uppfattning som den som framförs i propositionen i denna fråga och anser att en bättre efterlevnad av dagens hastighetsbegränsningar är av större värde än en generell sänkning av de tillåtna hastigheterna. En bättre efterlevnad kan uppnås genom information och utbildning, men skärpt övervakning är också nödvändig. I propositionen föreslås en regeländring så till vida att länsstyrelsen skall få möjlighet att beakta inte bara säkerhetsaspekten utan också miljöaspekten vid fastställande av tillåten hastighet på enskilda vägsträckor. En nedsättning av tillåten hastighet bör enligt utskottsmajoriteten vara resultat av en sammanvägd bedömning i vilken miljöfaktorerna skall vara en av flera utgångspunkter. Med detta yrkar jag avslag på reservation 13. I detta avsnitt av propositionen behandlas också frågan om trafikverken och miljön. Utskottet instämmer i förslaget i propositionen om att trafikverken i samråd med statens naturvårdsverk skall utreda resp. trafikslags miljöeffekter och föreslå åtgärder för att begränsa dessa. Om jag så går in på luftfartsverkets område vill jag säga att det är viktigt att spridningen av kemikalier för avisning av bansystem på flygplatser och flygplan minskar. Glykol, som använts vid avisning, rinner i vissa fall ut i naturen, och det är naturligtvis olämpligt ur miljösynpunkt. I Luleå har man de två senaste åren genomfört försök med att samla upp glykolen och leda den vidare till reningsverk. Spillet blir vid denna hantering endast 5 96, vilket visar att det finns goda lösningar på problemet. Dessa försök kan tjäna som exempel för andra flygplatser. I propositionen föreslås att riktlinjer dras upp i samråd med statens naturvårdsverk för en vidgad prövning av flygplatsernas inverkan på miljön. Reservation 14 handlar om tillståndsprövning enligt miljöskyddslagen. Låt mig nämna att riksdagen förra våren fattade beslut om en ändring i väglagen så att hänsyn skall tas till miljön vid vägbyggande. Tillkomsten av PBL och NRL i juli 1987 har ytterligare stärkt miljöintressena vid prövning av ärenden enligt väglagen. Även i regeringens proposition 1986/87:135 om ändring i miljöskyddslagen framhålls att det är särskilt viktigt att miljökonsekvenserna av ett planerat vägbyggnadsförslag blir belysta på ett så tidigt stadium som möjligt, eftersom förutsättningarna att vidta effektiva åtgärder till skydd för miljön då är störst. Utskottsmajoritetens uppfattning är att det inte nu är rätt tidpunkt att börja utreda frågan om koncessionsprövningar av vägbyggen. De tidigare nämnda åtgärderna har endast varit i bruk i ett år, och erfarenheterna av dem är inte tillräckligt stora. Utskottsmajoriteten ser det också som en risk att ett och samma vägbyggnadsärende kan komma att överprövas av regeringen enligt tre olika lagbestämmelser. Risken är också att det blir onödiga förseningar av de ca 1 000 arbetsplaner som fastställs varje år. Utskottsmajoriteten anser samtidigt att det är viktigt att regeringen noga följer och vid lämplig tidpunkt utvärderar den nu beslutade ordningen. — Prot. 1987 88:23. ad .

Fru talman! Det faktum att 450 milj.kr. anslås till bilindustrin och åkerinäringen utgör naturligtvis inget hinder för utveckling av ny teknik, Anneli Hulthén. Men självklart har varje krona en alternativ användning. De 450 milj.kr. som industrin och åkerinäringen nu får kan naturligtvis användas på annat sätt.

De beräkningarna bygger på högst osäkra grunder. Vad det i realiteten handlar om är att dessa skall sättas så lågt att flygets expansion inte hejdas, så att lönsamheten på vissa linjer inte blir för liten och så att anpassningen till andra länders betämmelser säkras. Dessa avgifter är inte ett styrmedel för att påverka flyget. Anneli Hulthén tog upp ett resonemang om hastighetsbegränsningar. Utgångspunkterna var alldeles riktiga — de effekter som en ökad laglydnad på detta område skulle innebära är helt klara. Därmed är också konsekvensen klar: en sänkning av hastighetsgränserna skulle få än bättre effekter. Om svenska folket, genom ökade informationsinsatser, kan lära sig att respektera nuvarande hastighetsgränser, vore det väl märkligt om man skulle vara oemottaglig för sakargument för att sänka hastigheterna ytterligare. Anneli Hulthéns resonemang håller inte.

Fru talman! Anneli Hulthén har inte någon lätt sak att försvara här i kammaren. Som jag inledningsvis sade i mitt anförande måste man ha pengar att satsa om man skall kunna göra någonting för miljön. Eftersom det råkar vara så att både jag och Anneli Hulthén representerar Göteborgs kommun här i riksdagen, vill jag påminna om de problem vi har när det gäller att förbättra kollektivtrafiken i Göteborgsregionen. Med 10 miljarder kronor kommer det säkerligen att bli svårt att inom en någorlunda snar framtid bygga ut västkustbanan. Det beslut som fattades i kammaren för en tid sedan om att Bohusbanan inte skall tillhöra statsbanenätet utan övergå till länstrafiken kommer också att innebära att det blir svårt att få Bohusbanan utbyggd. Det kan också bli en fördröjning av införandet av snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm, i varje fall kan så bli fallet när det gäller snabbtåg mellan Göteborg och Malmö. Det är inte lätt för Anneli Hulthén att försvara allt detta här i kammaren i dag, eftersom det anslag hon har till sitt förfogande endast uppgår till 10 miljarder. Jag förfäktade tidigare att anslaget borde ligga på 20-25 miljarder kronor. Det är med dessa insatser 161 Prot. 1987/88:126 man har en chans att vidta åtgärder för en bättre miljö, inte minst i våra Jan Jennehag har redan bemött det Anneli Hulthén sade om hastighetsbegränsningarna. Jag gjorde samma reflexion, att detta självfallet inte är någon populär historia och att det därför i högsta grad behövs information. Man måste gå ut med information och en skärpt övervakning. Men effekten måste bli mycket större om folk lär sig att hålla 100 km tim. Detta är ingenting som jag eller centerpartiet har räknat ut, utan det är direkt klarlagt vilken effekt denna begränsning skulle ha på miljön.

Fru talman! Jag vill fråga Anneli Hulthén en extra gång: Om man nu vill ta så pass allvarligt på miljön som man ändå gör i propositionen, som följs upp i betänkandet på många punkter, varför är man då så rädd för den ökade prövning som förslaget i reservation 14 innebär? Man skulle ju då få till stånd en mer samlad, övergripande bedömning av de olika miljöeffekterna. Jag tycker inte att vi har fått något riktigt svar på den frågan.